Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra konsthantverkarnas situation. Staten stöder i dag konsthantverkare på olika sätt. Stöd utgår dels direkt från statliga institutioner, dels från organisationer som på olika sätt främjar konsthantverk. Konstnärsnämnden disponerar medel för konstnärsbidrag och projektbidrag. Statens konstråd förvärvar konst till statens byggnader. Därutöver finns inkomstgarantier för konstnärer. Dessa stödsystem är avsedda för bl.a. konsthantverkarna. Exempel på organisationer som får statligt stöd är Konstfrämjandet, Föreningen för nutida svenskt silver, Föreningen Svensk form, Handarbetets vänner och Sveriges konstföreningars riksförbund. Jag vill vidare erinra om det avtal om ersättning för utställning av konstverk som staten träffat med bl.a. Konstnärernas riksorganisation och Föreningen Sveriges konsthantverkare. Många konsthantverkare har emellertid en så besvärlig situation att det kan finnas behov av ytterligare insatser från statens sida. Statens kulturråd har i rapporten Stöd till konstutställningsverksamhet lagt fram förslag om bl.a. statligt bidrag till kommuners och föreningars offentliga konstutställningsverksamhet samt bidrag till konstnärskooperativ. Under våren 1981 väntas utredningen om visningsersättning presentera sina förslag. Jag avser att behandla dessa utredningar i ett sammanhang.

Herr talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för svaret på min fråga. Att konsthantverket fortfarande lever är egentligen förunderligt, med tanke på det bistra kulturpolitiska klimat som drar över landet. Keramiker, 59 silversmeder, glasblåsare, textilkonstnärer — ja uppräkningen skulle kunna göras lång — för en alltmer tynande tillvaro. Skattemässigt jämställs de med industrin. Jag kan ge ett exempel. Om en keramiker gör en mugg som är oanvändbar, momsbeläggs den inte — den betraktas som konst. Gör samma keramiker däremot en kopp som det går att dricka ur, blir den momsbelagd. Som så många andra kulturarbetare måste därför de flesta konsthantverkare ta ett jobb vid sidan om. De saknar billiga lokaler, hjälp till distributionen av sina produkter, ja de saknar i stort sett det mesta i detta land. Samtidigt mångdubblas det kommersiella skräputbudet av s.k. hantverk. Det är i regel varor ”made in Japan” eller tillverkade i någon frizon. Herr talman! Vi har en mycket rik, århundraden gammal, tradition att slå vakt om inom konsthantverket. Men frågan är om den traditionen får tillfälle att leva vidare. Lärlingar kan konsthantverkarna i regel inte längre ta emot. Det räcker inte tiden till för. Även arbetssituationen i övrigt hindrar detta. I andra länder däremot, bl.a. i Norge, har man infört modeller som har inneburit att konsthantverket fått möjlighet att blomstra. I England stöder man från statligt håll kraftigt konsthantverket, vilket inneburit att man också skapat en rad nya arbetstillfällen. Nu konstaterar Jan-Erik Wikström i sitt svar att många konsthantverkare har en så besvärlig situation att det kan finnas behov av ytterligare insatser från statens sida. Och han hänvisar till de båda utredningar som är under behandling. Jag kan, herr talman, bara beklaga att det innebär att ett stöd till konsthantverket ytterligare kommer att försenas, men jag uppfattar det ändå som ett löfte från Jan-Erik Wikström om att dessa båda rapporter kommer att behandlas positivt av regeringen.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om att videoprodukter skall omfattas av samma eller liknande regler som gäller för filmen. Regler som hindrar att yttranden utsätts för förhandsgranskning av offentliga organ hör till de allra viktigaste inslagen i ett skydd för yttrandefriheten. För att censur i någon form skall kunna godtas måste därför krävas starka skäl. Yttrandefrihetsutredningen har i uppdrag att överväga om det föreligger tillräckliga skäl att behålla någon form av vuxencensur på filmens område. I direktiven till utredningen uttalas att det synes vara ganska klart att viss barncensur behövs. I utredningens direktiv sägs också att de särskilda frågeställningar som är knutna till en grundlagsreglering av videogrammen inte på något avgörande sätt torde skilja sig från vad som gäller i fråga om film, utan att samma regler i allt väsentligt torde kunna Också videogramutredningen bör nämnas i detta sammanhang. I utred Fredagen den ningens uppgifter ingår bl.a. att kartlägga utvecklingen på videogramområ 28 november 1980 det samt att behandla distributionen av videogram. De regler som gäller för förhandsgranskning av film utgör i första hand en begränsning av yttrandefriheten. De får dock också betraktas som ett ingrepp i mötesfriheten. Den 1 januari 1977 trädde en ändring av regeringsformen i kraft med syfte att förstärka skyddet för medborgarnas grundläggande frioch rättigheter. I samband därmed infördes en övergångsbestämmelse. Enligt denna skall, utan hinder av de nya reglerna till skydd för mötesfriheten, då gällande bestämmelser om att film inte får visas offentligt om den ej dessförinnan har godkänts för sådan visning fortfarande gälla. Övergångsbestämmelsen innebär att filmcensuren inte kan skärpas annat än efter grundlagsändring. Den ändring av reglerna som frågeställaren önskar förutsätter därför att grundlagen ändras. Enligt uppgifter i pressen har det under senare tid förekommit att videogram har visats offentligt för barn och ungdom på ett sätt som inte hade varit tillåtet om samma program i stället hade visats som vanlig film. Med anledning av dessa uppgifter har jag tagit kontakt med företrädare för videogramoch yttrandefrihetsutredningarna för att få information om huruvida det under deras utredningsarbete har kommit fram sådana omständigheter att särskilda åtgärder enligt deras uppfattning är påkallade.

Herr talman! Låt mig först konstatera att videotekniken kan vara positiv, använd på rätt sätt. Det är således inte tekniken i sig jag vänder mig mot, utan vad jag vill komma åt är de som hänsynslöst profiterar på den här tekniken, de som hänsynslöst utnyttjar främst barns och ungdomars behov av stimulans och spänning genom att till barnen sprida orgier i underhållningsvåld av grövsta slag. Jan-Erik Wikström hänvisar till yttrandefriheten. Jag är helt överens med Jan-Erik Wikström om att denna är omistlig. Men de här företagen i branschen kan kort karakteriseras som yttrandefrihetens dödgrävare. Genom att sprida rasistiska, kvinnoföraktande och våldsglorifierande produkter missbrukar företagen inte bara de demokratiska rättigheter vi slår vakt om, utan de motverkar, Jan-Erik Wikström, också de mål riksdagen enhälligt satt upp för kulturpolitiken, där motverkande av kommersialismens negativa verkningar är ett av de viktigaste målen. Videobranschen är, herr talman, i dag helt oreglerad. Det innebär att det inte finns någonting som hindrar regeringen från att lägga fram förslag för riksdagen som leder till att vi skaffar oss ett andrum inför den explosion av den här marknaden som vi nu står inför. Det finns ingenting som hindrar att samhället beslutar sig för att ta ett ansvar också för vad som får säljas för privat visning. Jan-Erik Wikström hänvisar till videogramutredningen. Men enligt 61 uttalanden av dess ordförande planerar utredningen inga förslag till restriktioner för den här branschen. Jag tycker, herr talman, att denna utredning, som har suttit i fyra år och ännu inte skaffat sig en kännedom om det som 12-13-åringarna i min stadsdel på Söder så väl känner till, borde dra konsekvenserna av detta och snabbt endera avgå eller lägga fram förslag som på något sätt begränsar utbudet. Det är fråga om ett utbud som innebär att dessa 12-13-åringar antingen offentligt, på Fonzie's i Stockholm, kan se exempelvis Motorsågsmassakern eller — i samband med att de skolkar från skolan — hemma hos varandra kan se t.ex. Verktygsmördaren. Yttrandefrihetsutredningen har heller inte behandlat frågan. Jag kan, herr talman, inte underlåta att upprepa frågan: Är inte åtgärder från regeringens sida påkallade, när 9-10-åringar sitter och tittar på dessa fullkomliga orgier i våld? Min fråga kvarstår: Hur länge tänker regeringen låta den här nedsmutsningen av vår kulturella miljö fortgå?
Herr talman! Jag är lika upprörd som Eva Hjelmström över den här utvecklingen. Jag tycker självfallet att det är beklagligt att vi i dag inte har några möjligheter att vare sig granska eller så vitt jag förstår lagstifta om detta. Den möjlighet som väl ligger närmast till hands är att man undersöker om videofilm som visas offentligt kan föras in under biografförordningen. Om det är möjligt så skulle man alltså kunna reglera de offentliga visningarna. Däremot har vi i dag såvitt jag vet inga instrument som kan styra eller reglera enskild visning av videogram. Vill man göra en förändring på den punkten är det ett så pass stort ingrepp att det kräver grundlagsändring. Man bör väl i det avseendet avvakta yttrandefrihetsutredningens förslag, men det blir knappast möjligt att göra en ändring som träder i kraft före 1986. Jag avser emellertid att i första hand pröva i vad mån man kan föra in dessa visningar under biografförordningen. Låt mig tillägga att under de fyra år som jag haft tillfälle att se de filmer för vilka biografbyråns beslut har överklagats har jag kunnat bilda mig en ganska god uppfattning om hur mycket elände som förs in både när det gäller våld och när det gäller porr. Politisk enighet har såvitt jag vet alltid rått om att vi måste ha en förhandsgranskning när det gäller filmer som visas för barn och ungdom. Jag utgår från att en motsvarande enighet föreligger också när det gäller filmer som har spelats in på video.

Herr talman! Jan-Erik Wikström är upprörd. Ja, det må så vara, men vi har pekat på riskerna för den här nya tekniken i två år nu här i riksdagen. Det har påpekats inte bara från vpk:s håll utan också från annat håll. Då var inte Jan-Erik Wikström upprörd, men nu när vi står inför den här utvecklingen, inför det här våldet, då upprörs Jan-Erik Wikström. Det hade varit på sin plats om den upprördheten hade kommit till uttryck litet tidigare. Frågan om offentliga visningar bör föras in under filmcensuren, säger Nr 37 Jan-Erik Wikström. Det är bra. Men han fortsätter med att säga att det i dag inte finns några instrument för att stoppa försäljningen för privat visning. Det är ju här det stora problemet egentligen ligger — att skolbarnen kan gå hem till varandra och titta på dessa våldsprodukter. Jan-Erik Wikström hävdar att det krävs en grundlagsändring för att komma åt detta. Men, herr talman, den här nya tekniken omfattas i dag inte av grundlagen. Det innebär att det finns möjlighet att lägga fram förslag för riksdagen i avvaktan på yttrandefrihetsutredningens förslag, som ju kommer att dröja många år ännu. Det finns möjlighet att lägga fram förslag om att införa antingen en form av licenssystem, vilket Per Kågeson föreslog i en artikel, eller förhandscensur av de filmer som säljs. Jag är ingen censurivrare, och jag är inte heller någon förbudsivrare, herr talman, men det får faktiskt vara måtta på liberal cynism, det får vara måtta på hur man tillåts profitera på barnen, allt i vinstens och den heliga marknadsekonomins namn.
Herr talman! När jag tillsatte videogramsutredningen var det självfallet för att bl.a. beakta frågor som dessa. Jag är säker på att Eva Hjelmström har betydligt lättare än jag att plädera för censur i olika former. Det är inte bara så, att det för mig som liberal är naturligt att ytterst noga pröva alla inskränkningar i yttrandefriheten. Det är också obestridligen så, att de ingrepp som Eva Hjelmström pläderar för att vi hastigt och lustigt skall göra i dag är grundlagsstridiga. Än så länge tror jag att majoriteten i riksdagen anser att grundlagen skall respekteras även på detta område. Jag vidhåller emellertid att det är upprörande att videon missbrukas i dag. Här är opinionsbildningen viktig, och då är det också viktigare att vi håller samman i fråga om denna opinionsbildning än att så enkelt och lättvindigt försöka slå politiskt mynt av situationen som Eva Hjelmström försökt göra.
Herr talman! Jag är överens med Jan-Erik Wikström om att vi måste bilda opinion, men det räcker uppenbarligen inte. Hela den här branschen är helt enkelt ett träsk. Det finns några större videoföretag och en rad mindre boxföretag som jag inte tilltror det minsta ansvar för vad som säljs till barn och ungdom. Det är nästan omöjligt att skaffa sig en uppfattning om hur branschen är beskaffad. När Motorsågsmassakern kom i blickpunkten och det började brännas, såldes den vidare från ett större företag till ett mindre, Osv. Jan-Erik Wikström är fortfarande oroad. Jag undrar om han över huvud taget har sett på de produkter som nu visas för 9-10-åringar. Om Jan-Erik Wikström hade gjort det, tror jag att han skulle vara beredd att snarast lägga fram ett förslag i den riktning jag föreslagit. Det är inte att plädera för censur utan att låta samhället ta ansvar och ställa upp bakom de mål som riksdagen har satt upp för kulturpolitiken.
Herr talman! Det är ändå min ambition att de förslag som presenteras för 28 november 1980 riksdagen skall vara förenliga med grundlagen. I avvaktan på att kunna lägga fram sådana förslag är det viktigt att det sker en opinionsbildning. Obestridligen är Eva Hjelmström en mästare då det gäller att plädera för censur i olika former. Vi har alla våra olika ideologiska traditioner, men det är önskvärt med en opinionsbildning till dess vi kan lägga fram ett förslag som kan reglera denna sektor.
Herr talman! Jag pläderar för restriktioner som innebär att barn inte utsätts för den här typen av smörja. Jan-Erik Wikström må kalla det censur, det är honom obetaget. Jag tycker att det är häpnadsväckande att Jan-Erik Wikström i den, som jag sade tidigare, liberala cynismens namn kan låta detta få fortgå. Jag tycker att man här, precis som man gjort på filmområdet, måste ta ett ansvar för barnen, men det är Jan-Erik Wikström uppenbarligen inte beredd att göra. Jan-Erik Wikström hänvisade på nytt till grundlagen. De jurister som jag har talat med har förklarat att den här nya tekniken inte omfattas av grundlagen. Det finns alltså ingenting som hindrar att man lägger fram förslag som ger oss andrum till dess att yttrandefrihetsutredningen har kommit med sina propåer. Sedan kan man bara konstatera det häpnadsväckande faktum att utredarna år efter år sitter och utreder utan att lägga fram något förslag som skulle kunna sanera branschen, trots att de visste vad som skulle komma.
Herr talman! Jag är tacksam om Eva Hjelmström till riksdagens protokoll vill namnge de jurister som är beredda att säga att detta område inte skulle omfattas av yttrandefrihetslagstiftning och grundlag.
Herr talman! Självfallet måste vi hoppas att denna nya teknik skall omfattas av grundlagen i framtiden. Men i dag är så inte fallet. Vad jag nu förespråkar är att vi skall få tid på oss för att stoppa utvecklingen till dess att de utredningar som arbetar kommer fram till några konkreta resultat. Det gäller informationsteknologiutredningen och yttrandefrihetsutredningen samt videogramutredningen, fastän åtminstone dess majoritet inte åstadkommit särskilt mycket än. Men de konkreta resultaten kommer att dröja. Vi kan se på utvecklingen utomlands och t.ex. gå till England. Vad är det för utbud man har där? Jo, 40 96 av videogramutbudet är våldsorgier, och 20 20 är porr. Bara 1,4 90 består av konstnärliga produkter. Vi kommer själva att vara i samma situation inom en snar framtid om vi inte nu vidtar åtgärder.
Herr talman! I avvaktan på en lagstiftning som är förenlig med svensk Fredagen den grundlag och står i överensstämmelse med traditionen på yttrandefrihetsom 28 november 1980 rådet bör vi använda oss av offentlig debatt, opinionsbildning och en starkare markering av föräldrarnas ansvar. Om ett internatio
Herr talman! Det är helt riktigt att föräldrarna skall ta sitt ansvar. Men skall inte också samhället ta något ansvar?
Enligt uppgifter från olika håll är det aktuellt att förlägga ett internationellt sjöfartsuniversitet i FN:s regi till Sverige. Vilka planer har regeringen i frågan om lämplig ort för lokalisering av detta universitet?
Herr talman! Bertil Hansson har frågat mig vilka planer regeringen har i fråga om lämplig ort för lokalisering av ett internationellt sjöfartsuniversitet i FN:s regi. Förutvarande sjöbefälsskolan i Malmö har tagit initiativ till ett internationellt universitet för sjöfartsfrågor med inriktning på u-ländernas behov. Tanken är att universitetet skall drivas i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationens regi. Från IMCO:s sida är man positivt inställd till att universitetet förläggs till Sverige. Några som helst utfästelser från berörda FN-organ angående finansieringen av projektet finns ännu inte. Frågan om lämplig ort för lokalisering av universitetet bereds f. n. i regeringskansliet. Det är därför för tidigt att uttala sig i denna fråga. Med hänsyn härtill har i beredningen inom regeringskansliet någon ställning ännu inte tagits till Sveriges möjligheter att bidra till finansieringen av ett universitet och inte heller till dess lokalisering.

Herr talman! Den mörka bakgrunden till planerna på ett internationellt sjöfartsinstitut är det förhållandet att 200 fartyg varje år går förlorade på världshaven. De flesta av dessa förlisningar redovisas inte i svenska massmedia. Vi lägger märke till de största och särskilt dem där nordiska fartyg är inblandade. Ofta är det fråga om stora tankfartyg som åstadkommer väldiga skador genom den kringflytande oljan. FN har därför vid flera internationella sjöfartskonferenser tagit upp frågan om bättre utbildning för u-ländernas sjöbefäl när det gäller tjänst såväl i maskin som på bryggan. Genom ett i och för sig lovvärt initiativ från Malmö har blickarna fästs på Sverige, och det är ganska naturligt, eftersom man söker ett neutralt land med stort teknologiskt kunnande. Det är givet att man då blir intresserad av var i Sverige ett sådant universitet kan förläggas. Och det bör inte överraska utbildningsministern, som jag tackar för svaret, att tankarna för min del naturligen går till Göteborg. 65 Jag skall be att få peka på några verksamheter om vilka man kan säga antingen att verksamheten är den enda i Sverige eller att den är Sveriges största. Dessa verksamheter hör f. n. hemma i Göteborg. Det gäller alltså sjöbefälsutbildning i samverkan med högskoleundervisning. Det gäller framför allt — jag tar därvid till utgångspunkt den kursplan för verksamheten som jag har i min hand — att inrikta sig på oljetransporter. Det behövs alltså för den praktiska utbildningen tillgång till en stor oljehamn med oljelagring. Varvsverksamhet är ganska viktig för att en sådan här utbildning skall bli verklighetsanpassad. I kursplanen talas mycket om att man behöver ta del av off shoreverksamhet. I Göteborg finns både Arendal, Volvo Energy, Consafe med plattformsbyggen och Stena med supplyfartygsverksamhet. Jag har lagt märke till att man i kursplanen talar mycket om oceanografi. I Göteborg finns Sveriges enda oceanografiska institut. Där finns också en institution för skeppsbyggnad och landets enda skeppsprovningsanstalt. Det är inte bara Sverige som är aktuellt och har diskuterats. Också andra länder har varit intressenter. Jag vill fråga utbildningsministern om man i den i regeringskansliet bedrivna beredningen är uppmärksam på att Sverige inte är ensamt när det gäller intresset för detta universitet.
Herr talman! Självfallet är vi medvetna om att också andra länder kan vara intresserade. Den avgörande frågan är med all säkerhet villigheten hos ett enskilt land att bidra till finansieringen. I varje fall är det vår uppfattning att de FN-organ som skulle svara för de internationella bidragen fäster avgörande avseende just vid villigheten hos det land, som skall svara för verksamheten, att självt bidra. Det är alltså både för Sveriges del och för andra länders del fråga om hur pass stort åttagande man är beredd att göra för verksamheten.
Herr talman! Jag anser det inte vara alldeles ur vägen om Sverige i den planerade verksamheten såg en möjlighet att på ett konkret sätt och på ett viktigt område göra en u-landsinsats inom landets egna gränser till fromma för u-ländernas näringsliv och för internationell sjösäkerhet.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig dels om jag är uppmärksam på den kraftiga urholkning som redan skett av litteraturstödet, dels om det är rimligt att ytterligare urholka stödet och dels hur förslag om minskning av litteraturstödet kan framläggas före det att den begärda utvärderingen genomförts. Litteraturstödet har under senare år kraftigt byggts ut, framför allt i samband med 1978 års litteraturstödsreform. Det sammanlagda stödbeloppet ökades det året med drygt 5 milj.kr. Sedan dess har stödet ytterligare förstärkts. Jag vill framför allt nämna stödet till utgivningen av En bok för alla — barn och ungdomar, som f. n. utgår med drygt 2,6 milj.kr. och stödet till utgivningen av August Strindbergs samlade verk som fr.o.m. innevarande budgetår utgår med 700 000 kr. Inom ramen för utgivningsstödet kan numera även utgivningar med begränsade upplagor få statligt stöd. Ing-Marie Hansson påstår att litteraturstödets effekt under senare år har urholkats med risk för att den seriösa utgivningen kan komma att äventyras. Jag vill emellertid hävda att förlagsbranschen hitintills har varit framgångsrik i att bemästra både förlagskrisen i början av 1970-talet och det allmänt kärva ekonomiska läget under de senaste åren. Den s.k. förlagskrisen berodde framför allt på att förlagens samlade bokutgivning ökade kraftigt och att försäljningen per titel minskade. Böckerna blev alltså kvar i förlagens lagerhyllor och lönsamheten sjönk under det tillåtna. Enligt många bedömare är vi i inledningsskedet av en ny sådan utveckling. Den branschstatistik för 1979/80 som Svenska bokförläggareföreningen nyligen har presenterat vittnar om detta. De senaste sex åren har antalet av medlemsförlagen utgivna titlar ökat med 38 96. Föreningen säger i en kommentar att utvecklingen är allvarlig. Kulturrådet har uppmärksammat utvecklingen och lagt om stödet så att det nu omfattar färre titlar än tidigare men ger större stödbelopp per titel. Jag anser inte att denna förändring skall kallas för en urholkning. Den är i stället en framsynt och välbetänkt anpassning till ett akut behov. Det gäller att i tid vidta åtgärder för att undvika en ny stor förlagskris. Ett väl fungerande distributionssystem är nödvändigt för att den litteratur som produceras skall nå läsarna. En särskild utredare har mot denna bakgrund haft i uppdrag att utvärdera det nuvarande stödet till bokhandeln. Utredaren har samtidigt haft regeringens uppdrag att biträda bokbranschens båda parter, bokförläggarna och bokhandlarna, i förhandlingarna om ett nytt fackbokhandelsavtal. Parterna har nu enats om ett nytt avtal. Detta bygger på förutsättningen att statligt bidrag fr.o.m. nästa budgetår utgår för att stödja distribution av böcker genom fackbokhandeln. Statsbidraget skall enligt förslaget finansiera viss del av bokförlagens rabatt till bokhandeln. Det statliga stödet skall enbart avse sådana titlar som erhållit litteraturstöd. Företrädare för parterna har också medverkat i detta utredningsarbete och ställt sig bakom en finansiering av ett sådant distributionsstöd genom en viss omfördelning av medel som nu utgår som stöd till bokbranschen, bl.a. även utgivningsstödet. Utredningsförslaget bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag avser att redovisa mitt ställningstagande till detta i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Utbildningsministern berör inledningsvis de ökade anslagen till litteratur stöd, främst 1978, vilka naturligtvis var positiva och politiskt helt säkert riktiga. Man hade då fått erfarenhet av det nya stödets utformning, och kraven hade ökat. Det känns emellertid oroande när utbildningsministern inte reagerar mot att närmare hälften av alla ansökningar om litteraturstöd måste avslås detta budgetår, 1980/81, samtidigt som detta innebär en ökning av antalet avslagna titlar med drygt 100. Kulturrådet anför i sin anslagsframställning till budgetåret 1981/82 angående statligt litteraturstöd följande: ”Stödanslagets kompensation för de senaste årens kraftigt ökade kostnader för bokframställning har enl. rådets erfarenhet varit otillräcklig. Efterhand har denna medfört en viss urholkning av stödets effekt när det gäller utgivning med begränsade upplagemöjligheter.

Utbildningsministern var nyss i en frågedebatt upprörd över utvecklingen inom videogrambranschen. Jag vill hänvisa till att Esselte Studium är ett av de största förlagen som ger ut videogram. Jag tror det vore av intresse för utbildningsministern att studera dess förteckning över sin videogramproduktion. När litteraturstödet infördes kritiserades den socialdemokratiska propositionen mycket hårt. Det anfördes att kulturrådet — staten — skulle få en teoretisk möjlighet att utöva politisk diskriminering mot icke önskvärd litteratur genom att stödet föreslogs utgå till ett urval böcker. Nu anför utbildningsministern: Om stödet omfattar färre titlar än tidigare skall det inte ”kallas för en urholkning”, utan det — som utbildningsministern säger — ”är i stället en framsynt och välbetänkt anpassning till ett akut behov”. Jag går sedan över till Gunnar Petris utredning Samverkan i bokbranschen. Jag vill först konstatera att det är positivt att en överenskommelse kan träffas mellan förlagen och bokhandeln, men det måste betecknas som anmärkningsvärt när en utredare/medlare som tillsatts av departementet framlägger ett finansieringsförslag som tar medel från en kulturell stödform för att finansiera ett branschavtal. Petri föreslår alltså att finansieringen sker genom bl.a. en minskning av litteraturstödet med 1,1 milj.kr. Det är mot den bakgrunden utbildningsministerns bedömning av urholkningen av litteraturstödet skall ses. Hanteringen av den här frågan förefaller också skilja sig från vad som hittills varit brukligt. Först och främst gäller detta en branschuppgörelse. Kulturrådet, som fattade beslut om sin budgetframställning vid junisamman trädet, hade att vid sammanträde den 17 oktober yttra sig över utredningen Samverkan i bokbranschen. Utredningen är daterad den 1 oktober, och remisstiden utgick den 27 oktober, dvs. fyra veckor senare. I LB-nämnden, som bereder dessa ärenden till kulturrådet, presenterades alltså utredningen för första gången den 16 oktober 1980 för ledamöterna. Det var dagen före kulturrådets sammanträde. Utredaren har nu i tidningarna kritiserat kulturrådet för att myndigheten inte ansett det möjligt att av äskade medel för litteraturutgivning finansiera ett branschavtal. Jag tycker att detta tyder på okänslighet för kulturrådets situation. Skulle rådet bara acceptera utredarens bedömning av finansieringen och, utan någon tidsmässig möjlighet att analysera konsekvenserna, bara acceptera att regeringen, som själv ännu inte bundit sig för förslaget, försöker slussa ut kulturpolitiskt avsedda medel för att bekosta en branschuppgörelse? Vilken frihet och arbetsmöjlighet bör man medge för att inte förkväva remissinstrumentet? Socialdemokraterna i kulturrådet ansåg att det inte förelåg förutsättningar att avge remissyttranden under dessa förhållanden. Vi ajournerade sammanträdet för att hos departementet undersöka möjligheten till förlängd remisstid, men detta uppgavs inte vara möjligt. Jag har erfarit att ordföranden i Sveriges författarförbund, Jan Gehlin, enligt tidskriften Författaren i skrivelse till utbildningsdepartementet varit kritisk mot hanteringen och remisstiden: ”Det är uppenbart att man inte i en handvändning kan överblicka konsekvenserna av en dylik omdisponering.

Några sådana finns inte presenterade i utredningen. Utredaren Gunnar Petri anför i ett inlägg i Dagens Nyheter i går att abonnemangshanteringen innebär betydande kostnader för bokhandeln. Han skriver vidare att bokhandlarna avgivit en förpliktelse att verka för en bred, allsidig och aktiv försäljning av utgivna titlar. Detta förefaller så allmänt hållet att det inte på något sätt torde kännas betungande. Vad jag förstår finns ingenting i avtalet om prispress eller förbättrad lagerhållning. Jag vill fråga utbildningsministern: Kommer de här frågorna att beaktas i avtalet? Utredaren föreslår också att i första hand stödordningen för särskilt kostnadskrävande utgivning tas bort. Vad betyder det? Skall konsumenterna efter förmåga betala ett högt pris för kostnadskrävande böcker? Skall dessa böcker för de flesta bli ouppnåeliga lyxvaror? Hur stämmer detta med yttrandefrihet, valfrihet och mångfald? Hur slår det på böcker med liten upplaga — jag tänker särskilt på en del av invandrarlitteraturen? Eller anser utbildningsministern att dessa böcker bör prioriteras, så att man i första hand tillgodoser de kostnadskrävande böckernas utgivning? I så fall kommer betydligt fler titlar och förlag att drabbas. Betyder det ändå ingen urholkning? Slutligen: Riksdagen har begärt en utvärdering av litteraturstödet. Den har ännu inte gjorts. Utbildningsministern har inte alls svarat på min tredje fråga i interpellationen om utvärderingen. Enligt uppgift har utredaren fått i uppdrag att fortsätta utredningen med direktiv att hitta fomer för att koppla produktionsstödet till ett motkrav i prissättningen och en översyn av förlagskrediterna. Är detta riktigt? Hur vanligt är det att departementet går in direkt i utredningsoch beredningsarbete och inte den ansvariga myndigheten? Kommer remisstiderna att förlängas i fortsättningen? Eller kommer det att bli omöjligt för oss i kulturrådet att bedöma också vad det nya utredningsförslaget innebär, när det skickas ut på remiss? Varför framläggs förslag om en minskning av litteraturstödet innan den av riksdagen begärda utvärderingen är klar? När kan denna utvärdering presenteras?
Herr talman! Jag kanske kan få börja med att avslöja några hemligheter. Det statliga budgetarbetet bedrivs på det sättet att man presenterar budgetpropositionen för riksdagen omkring den 10 januari. Budgetarbetet i departementet avslutas ungefär i dessa dagar för att så småningom presenteras för fackliga organisationer och andra berörda parter. Reell ställning till sakfrågor i budgetpropositionen som skall avgöras måste man alltså ta allra senast i början eller i mitten av november månad. Nu var det en akut kris i bokbranschen, där det dittills gällande avtalet hade sagts upp. Från olika håll — såvitt jag minns även från kulturrådets sida — bedömdes detta som en ytterst allvarlig händelse. Jag tillsatte då snabbt en utredare som skulle överväga om han kunde biträda branschen för att åstadkomma en uppgörelse mellan förlag och boklådor. Så skedde. En överenskommelse träffades. Direktiven till utredaren var, i det statsfinansiella läge som vi har, självfallet sådana att han inte kunde räkna med att nya pengar automatiskt stod till förfogande. Jag tycker att Gunnar Petri gjorde ett mycket förtjänstfullt arbete. En uppgörelse nåddes inom branschen, där kanske ingen var fullt nöjd men där i varje fall alla parter var beredda att biträda förslaget. Självfallet kunde vi då ha valt att direkt gå till riksdagen efter sedvanlig beredning i departementet. Vi tyckte emellertid att det var angeläget att även om tiden var mycket kort — det var den obestridligen — ändå bereda kulturrådet och andra möjlighet att yttra sig över detta. Jag har svårt att förstå att man då plötsligt känner sig trampad på tårna. Här klagar man i alla sammanhang över att staten arbetar för långsamt — instrumenten är alldeles för tröga för att klara sådana här akuta kriser. För en gångs skull visar vi då handlingskraft och säger: Vi är beredda att hjälpa till. Vi klarar ut en ganska prekär situation. Vi ber olika parter vara med och bedöma förhandlingsresultatet. Vi har de senaste veckorna arbetat med frågan om det möjligen kan finnas utrymme i budgeten för en sådan förstärkning att det nu utgående litteraturstödet inte behöver minskas. Detta kommer jag att redovisa inom kort. Självfallet önskar jag inget hellre än att vi hade ytterligare ganska stora belopp att satsa på denna sektor, men det har vi inte. Jag tycker det är svårt att göra något stort principiellt nummer av detta. Normalt har vi en lång remisstid. Den kritik man vanligen möter här i riksdagen är att det är för långa omgångar — utredningarna arbetar för länge och beredningstiden i departementet är för lång. Det är möjligt att den kritiken då och då är befogad. Ibland måste man handla snabbt. Vi tyckte alltså att det var rimligt att även kulturrådets ledamöter och nämndledamöterna fick tillfälle att titta på detta. Så oskuldsfulla var inte heller ledamöterna i kulturrådet, att de inte kände till att detta arbete pågick. Det fördes en ganska intensiv debatt under åtskilliga månader om detta. Jag beklagar att remisstiden blev kort. Det var nödvändigt för att vi skulle kunna biträda en uppgörelse och få fram ett förslag som kan presenteras i budgetpropositionen. Jag tycker inte att Ing-Marie Hansson skall utgå från att det inte kan bli någon förändring i det förslag Gunnar Petri lagt fram. Det är det vi arbetar med i departementet. Men det vore oförsynt av mig att nu presentera det förslag vi så småningom kommer att lägga fram för riksdagen. Då kommer vi också att ge besked om de frågor Ing-Marie Hansson tog upp om prispress och lagerhållning. Ing-Marie Hansson tog också upp den gamla dispyt vi hade för sju åtta år sedan i riksdagen om hur litteraturstödet skulle utformas. En enig riksdag gick då emot det dåvarande statsrådet när det gällde typen av litteraturstöd. Den mycket kraftiga selektivitet förslaget då hade tyckte man var föga rimlig. Vi har alltså haft ett — det tror jag alla som följt den här frågan kan vitsorda — utomordenligt brett och generöst litteraturstöd. Det problem jag som hastigast vidrör i mitt interpellationssvar gäller frågan om det i dag ges ut för många böcker i Sverige. Jag hänvisar till att Bokförläggareföreningen är oroad över att antalet utgivna titlar ökar så kraftigt. Det finns en gammal diskussion inom bokbranschen, som jag känner väl efter 16 år i den, där man brukar föra fram frågan: Finns det några tryckvärda manuskript som i dag inte ges ut? För ett antal år sedan var nog den allmänna uppfattningen att det fanns bra manus, både skönlitterära och andra, som inte kunde vidarebefordras till trycket. På senare år har bokförläggare av olika kategorier, som jag talat med, sagt att det knappast längre finns några manuskript av den typen, för utgivningen har breddats så kolossalt. Kulturrådet har gjort bedömningen att man i stället för att satsa på ytterligare ett stort antal nya titlar bör förstärka stödet till dem man anser vara kvalitativa. Jag kan dela den bedömningen. Jag tycker det är rimligt att kulturrådet inte velat medverka till en sådan urholkning som annars lätt skulle uppstå. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att vi kommer att redovisa regeringens ställningstagande till Gunnar Petris utredningsförslag i budgetpropositionen. Så mycket är klart att vi självfallet biträder den branschuppgörelse som nåtts mellan olika typer av förlag och de svenska boklådorna.
Herr talman! När det gäller departementets beredning av budgeten förstår jag att man behöver ha en avvägning. Där kunde det naturligtvis ha uppfattats som värdefullt att ha fått sanktion från kulturrådet, som ansvarig myndighet, för att skära ned sina egna ramar. Det borde då kopplas till en tidsmöjlighet för kulturrådets styrelse att väga in vilka effekter det får. Kulturrådet hade i sin anslagsframställning prioriterat en viss ram för litteraturstödsanslaget. Vid sittande sammanträde presenterades en utredning som man ville skulle ta ställning till en omdisponering och analysera effekterna av den. Det är inte själva hanteringen som är huvudfrågan. Det kan vara olycksfall iarbetet. Det är helt klart, det sade jag i mitt tidigare inlägg, att det är positivt att en branschöverenskommelse kan träffas. Det var föredömligt av ministern att så snabbt tillsätta en medlare som kunde nå fram till en överenskommelse. Därom råder ingen oenighet. Problemet är hur man skall se på den kulturpolitiska situationen och effekten av att litteraturstödet urholkas liksom att man går in för ett branschavtal genom omdisponering av kulturpolitiska medel. Jag menar att det hade varit värdefullt om kulturrådet haft tillräcklig tid att verkligen analysera och ta ställning till detta. Kostnadsutvecklingen, där inflationen i år bedöms uppgå till 14 96, kommer naturligtvis att drabba den här branschen. Vi vet att den grafiska branschen under en följd av år varit hårt utsatt för kostnadsökningar. Från kulturpolitisk synpunkt förefaller det märkligt, tycker jag, att utbildningsministern anser att det inte skulle möta några som helst problem att nu gå över till andra principer — från principerna om en bred, generös inställning som ju riksdagen står bakom och som har varit grundläggande. Innan vi har fått den av riksdagen begärda utredningen om litteraturstödet förordar utbildningsministern, såvitt jag kan förstå, i stort sett på egen hand en ändrad inriktning av anslaget, dvs. en övergång till en mer selektiv inriktning. Det blir en selektivitet inte minst därför att man tar pengar från litteraturstödet till att finansiera en branschuppgörelse.
Herr talman! Det är litet svårt att föra debatten, för jag har ju ännu inte tagit ställning — jag upprepar det. Jag har inte lagt fram något förslag för riksdagen i den här frågan. Det är föga meningsfullt att här föra en debatt om ett utredningsförslag som vi skall ta ställning till i budgetpropositionen. Den avgörande frågan är väl om vi behöver finansiera de ytterligare Nr 37 åtaganden som vi gör för boklådorna genom att ta i anspråk en del av Fredagen den litteraturstödet. Jag hoppas att det skall finnas någon väg runt det 28 november 1980 problemet. Sedan, herr talman, kan jag inte undgå den litet vemodiga reflexionen att Om verksamheten vi i vårt land så länge har blivit bortskämda med att alla ställningstagandeni vid AB Norma statliga myndigheter, kommittéer och nämnder har kunnat bygga på tanken Projektilfabrik i att man alltid får nya pengar till sitt förfogande. Så fort det nu gäller Å omprioriteringar upplevs detta som väldigt svårt och mödosamt. Alla begär en oändlig tid för att kunna göra dem. Jag önskar att vi hade den tiden. Men jag kan försäkra att kravet på oss som sitter i regeringen är att kunna åstadkomma dessa prioriteringar på mycket kort tid. Vi har bl.a. riksdagens uppdrag att göra det. Jag är ledsen att vi inte har mer tid för den typen av överväganden som det här är fråga om. Ibland är det så att man har kort tid på sig, men då gäller det att ha kurage nog att medverka till nödvändiga omprioriteringar. Det tycker jag att utredaren, Gunnar Petri, har visat i sitt förslag. Samma kurage kommer regeringen att visa i budgetpropositionen. Ett motsvarande kurage efterlyses härmed också på andra håll.
Herr talman! För det första har utbildningsministern och jag olika tidsbegrepp. Oändlig tid är för mig inte detsamma som en dag — det var vad det var fråga om. För det andra är det positivt att utbildningsministern i interpellationssvaret klart uttalat att han ännu inte tagit ställning. Det finns alltså fortfarande förutsättningar för att man inte skall behöva gå in och röra litteraturstödet. För det tredje vill vi gärna ha kurage att medverka till omprioriteringar. Jag tror att det är helt ovedersägligt att den debatt och de diskussioner som förekommit i utskotten med anledning av sparpropositionen mycket klart har visat att det från riksdagens sida finns stor vilja att finna möjligheter till omprioritering och anpassning till det kritiska budgetläge som vi befinner oss i. Naturligtvis måste alla vara beredda till detta. Men i det sammanhanget måste en styrelse få möjlighet att ta del av hela förslaget och väga det mot helheten i budgeten. Man kan inte rycka ut en liten del av ett anslag utan att redovisa konsekvenserna av den åtgärden och säga att myndigheterna skall vara beredda till omprioritering utan möjlighet till analys. Det tror jag att vi i grunden är ense om.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om det är förenligt med vår sysselsättningspolitik att ett konkurrenskraftigt svenskt företag i ett av 73 arbetslöshet drabbat län ställs åt sidan på grund av att dess anbud om leveranser av tävlingsammunition inte kunnat utprovas tekniskt. Han frågar vidare vad man kan göra för att förhindra detta. På uppdrag av Sveriges militära idrottsförbund har försvarets materielverk infordrat anbud på tävlingsammunition. Anbudsinfordran har även tillställts FFV Norma AB. För att Normas ammunition skall kunna användas av Sveriges militära idrottsförbund krävs dock särskilda prov. Försvarets materielverk bedömer att dessa prov inte kan äga rum inom den avsedda tiden. Försvarets materielverk har vidare konstaterat att de leveranstider som Norma angivit i sin offert inte överensstämmer med önskemålen från Sveriges militära idrottsförbund om mycket kort leveranstid. För att ge Norma möjlighet att på konkurrensmässiga grunder komma in på denna marknad avser försvarets materielverk dock att beställa ett parti tävlingsammunition för utprovning från Norma och att vid detta tillfälle begränsa upphandlingen av tävlingsammunition hos det aktuella finska företaget. Mot denna bakgrund finner jag inte anledning att vidtaga några åtgärder.

Herr talman! Först ett tack till försvarsminister Krönmark för svaret. Av det har jag kunnat utläsa att försvarets materielverk inte hade för avsikt att låta en svensk ammunitionstillverkare, nämligen Norma Projektilfabrik i Åmotfors, få chans att leverera ammunition till Sveriges militära idrottsförbund. Det är först nu, sedan frågan aktualiserats här i riksdagen, som man tydligen överväger att låta Norma i Åmotfors på nåder vara med på ett hörn. Tiden räcker tyvärr inte till att redogöra för hela bakgrunden till den här olustiga historien, utan jag får koncentrera mig på innehållet i svaret. Jag har i svaret fått besked om att upphandlingen i Finland inte är helt klar. Hela beställningen är såvitt jag förstår ännu inte placerad hos en finsk tillverkare. Vi är inte nöjda med att försvarets materielverk ämnar placera huvudparten av beställningen i Finland och bara en mindre del hos Norma i Åmotfors. Jag vill därför fråga: Vill statsrådet medverka till att beställningen åtminstone delas lika mellan den svenske och den finske tillverkaren, så att de militära skyttarna bereds tillfälle att pröva ammunitionens kvalitet på samma kvantitet? Totalt rör det sig om en beställning som är värd ca 1,3 milj.kr. Vi måste, som jag ser det, göra allt för att söka rätta till vad som här har skett. Och varför har det plötsligt nu blivit så bråttom? Hos Norma Projektilfabrik har man inte fått någon som helst indikation på att det skulle vara så bråttom. Det sägs i svaret att anbudsinfordran även tillställts FFV Norma AB. Ja, i samband med den nu aktuella beställningen fick Norma faktiskt en förfrågan — hör och häpna, försvarsministern! — en dag innan anbudstiden gick ut. Det var först efter telefonkontakt med försvarets materielverk som Norma fick Nr 37 chansen att presentera ett anbud. Hade man inte tagit telefonkontakt hade Fredagen den Norma stått helt utanför anbudsförfarandet. Jag vill ha en deklaration från 28 november 1980 statsrådet på den punkten: Anser statsrådet att den här upphandlingen har gått riktigt till? Om verksamheten Hade den svenska ammunitionsindustrin från början fått möjligheter att vid AB Norma vara med, hade man med lätthet kunnat hålla tiden för leveransen. Här har Projektilfabrik i försvarets materielverk på ett upprörande sätt ställt en svensk tillverkare åt Åmotfors sidan. För den händelse man nu trots allt håller fast vid sin avsikt att lägga den större beställningen i Finland och bara en liten del i Åmotfors skulle jag vilja fråga: Vad menas då med en liten beställning? Hur liten är en liten beställning? Här tänkte man tydligen låta Norma helt stå utanför, trots att fabriken ligger i en drabbad region av landet. Det får bara inte gå till på det sättet i ett läge när vårt eget lands näringsliv brottas med så enorma problem som vi har just nu, och i synnerhet som ett av landets värst drabbade län berörs.
Herr talman! Jag måste nog tillföra den framställning som Gunnar Olsson här gjorde vissa nyanser. Frågan gäller alltså en beställning av tävlingsammunition. Att försvarets materielverk lade ut beställningen på det finska företaget, beror på att det finska företaget har utvecklat tävlingsammunition och tidigare levererat tävlingsammunition till Sveriges militära idrottsförbund. På Norma har man däremot inte tillverkat ammunition av det här slaget. Även om anbudsinfordrandet hade gått samtidigt, hade det inte varit möjligt att göra en utprovning av lika delar från båda företagen. När det gäller de kvalitetsmässiga kraven vet vi ju att det finska företaget klarar dem, medan vi ännu inte vet om Norma gör det. Jag hoppas givetvis att man skall göra det. Jag tycker att det är en rimlig lösning att vi nu lägger en betydligt mindre beställning — det är inte klart med detta — hos det finska företaget för att garantera att verksamheten kan fortsätta men också lägger en beställning hos Norma och ser till, att vi kan utprova dess ammunition. Det är naturligtvis min förhoppning — där är vi överens — att Norma skall klara de tekniska kraven och i fortsättningen kunna bli leverantör. Givetvis har vi ett intresse av att bibehålla en industri för tillverkning av finkalibrig ammunition — det behöver vi av beredskapsskäl — och därför bör varje möjlighet utnyttjas. Men när det gäller det här mycket begränsade partiet av speciell ammunition med speciella egenskaper är inte upphandlingen av sådan volym att den är avgörande. Vi är emellertid helt överens om önskvärdheten av att också anlita Norma, och jag hoppas verkligen att vi genom det här förfarandet skall se till, att Norma i varje fall i framtiden skall kunna få ett underlag för att producera ammunition av det här slaget.

Herr talman! Som statsrådet säkert har förstått har jag ställt den här frågan helt och hållet av sysselsättningsskäl och ingenting annat. Men Normas ammunition är heller inte helt oprövad i det här sammanhanget. Alltsedan Norma fick kännedom om behovet av den här typen av patron har företaget försökt intressera Sveriges militära idrottsförbund för sin produkt genom gratispatroner dels i samband med de militära världsmästerskapen 1978, dels vid träningsoch uttagningstävlingar i Karlstad under 1979. Man har alltså haft två tillfällen — dels under ett VM 1978, dels under träningstävlingar 1979 — att utprova Normas ammunition. Den utprovningen är således gjord. Jag fattar statsrådet så, när han säger att vi är överens, att vi för framtiden skall kunna förse Norma med en sådan här beställning. Men är det då inte statsrådets mening att den beställning som skall ske nu i Finland skulle kunna delas lika mellan Finland och Sverige? Jag vill påstå att det vore värdefullt, om man kunde lägga en del redan av den beställningen i Sverige. Är det nödvändigt att vänta på framtiden? Det är den nu aktuella beställningen vi vill slå vakt om.
Herr talman! Jag känner inte till alla detaljer, men jag accepterar herr Olssons uppgift att Norma har den här ammunitionen och att den är tillfredsställande. Men det räcker inte med det. När man är inne på det här området är det väsentligt att man kan ha en tillförlitlig serietillverkning. Att tillverka begränsade kvantiteter och få mycket hög precision går mycket bra, men det gäller alltså ha just seriekvalitet. Det vore nog också att bedriva litet otillbörligt ministerstyre, om jag sade till Sveriges militära idrottsförbund att det skall ha just den här ammunitionen, för varken jag eller någon annan i departementet sitter inne med teknisk kompetens att avgöra den saken. Jag tycker att herr Olsson borde vara ganska nöjd med att vi nu i alla fall ser till, att Norma får möjlighet att — om företaget är konkurrenskraftigt, och det tror jag att det är — klara en betydande del av den här beställningen och sedan i framtiden bli leverantör.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det sista beskedet. Men statsrådet måste också förstå den irritation som råder i Åmotfors, mot bakgrund av det sysselsättningsläge man har där. En utredning har föreslagit att en sammanslagning av Vanäsverken och Norma Projektilfabrik skall ske den 1 januari 1982, något som skulle innebära en personalminskning om totalt 110 personer — lika många i vartdera företaget. När företaget genom ett eget initiativ fick reda på den aktuella beställningen fick det bara en dag på sig, och man är där irriterad över att inte ha fått samma chans som den finske tillverkaren. Man försäkrar mig från både fackliga företrädare och företagsledningen att kvaliteten på ammunitionen från Norma Projektilfabrik är fullt likvärdig med den finska och att företaget också prismässigt kan konkurrera med I det sysselsättningsläge som vi har i Värmland har det inträffade självfallet skapat irritation. Jag förmodar att statsrådet och jag är överens om att det inte får gå till såsom här skett.
Herr talman! Herr Olsson och jag är helt överens om det önskvärda i att få till stånd en produktion av detta slag i Åmotfors. Å andra sidan är jag inte beredd att på det sätt som här skett kritisera myndigheten, försvarets materielverk. Den har utgått från de förutsättningarna att det är fråga om ammunition av viss teknisk kvalitet för den verksamhet det gäller och att lagersituationen råkar vara sådan att det behövs en mycket snabb leverans. Ärendet är ännu inte avgjort. Jag tror att den praktiska vägen att lösa frågan är att göra en mindre beställning i Finland, så att verksamheten i fråga kan fortsätta kontinuerligt, samtidigt som man provar Norma Projektilfabriks ammunition. Att fälla moraliska omdömen i detta fall löser inte några problem. Jag tycker att det redovisade förfaringssättet är en praktisk väg att lösa ett akut sysselsättningsbehov i Värmland.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i onödan. Jag undrar dock om vi inte skulle kunna vara överens om att denna diskussion har utmynnat i en enighet om att vi för framtiden måste se till att svenska tillverkare får möjligheter att på likvärdiga villkor tävla på det här området och inte skall bli åsidosatta på det sätt som nu har skett. Vi måste trots allt inse att man i detta fall har ställt ett svenskt företag åt sidan. Det har inte fått samma chans som det finska att delta i detta sammanhang. Jag hoppas att statsrådet och jag är ense om detta.
Herr talman! Både ja och nej. Givetvis har också jag ett intresse av att svenska företag alltid får vara med och konkurrera på lika villkor. Men i detta fall gällde det trots allt en specialtillverkning, som det svenska företaget inte hade. Det är därför jag inte kan kritisera försvarets materielverk. Jag tycker att det formellt har handlagt detta ärende riktigt. Det kan sägas att vi i ett sådant läge också skall ge ett företag som inte har den aktuella tillverkningen en möjlighet att sätta upp en sådan, men det kravet kan inte drivas alltför hårt. Det är dock närmast fråga om en tvist om påvens skägg — i princip är vi helt överens. I vissa enskilda fall kan man ha meningsskiljaktigheter beroende av om den ena eller den andra sidan har tillgång till olika sakliga informationer, men det är i detta sammanhang bara en fråga om nyanser.
Herr talman! Bara en sista kort kommentar. Fusionen mellan Norma Projektilfabrik och Vanäsverken bygger på att Norma Projektilfabrik för framtiden skall tillverka och försälja enbart jaktoch tävlingsammunition. Detta kommer i framtiden att bli företagets specialitet. Det är naturligtvis mycket viktigt att företaget då inte blir ställt åt sidan — det har ju bara denna produktion att leva på. Företaget har i dag 320 anställda, och av dessa skall enligt fusionsplanerna 50-55 personer bort. Det är under sådana förhållanden viktigt att företaget får vara med och konkurrera om order på den tävlingsammunition som det självt anser sig kapabelt att tillverka.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig hur jag bedömer utvecklingen av våldsbrottsligheten i vårt land på senare tid liksom behovet av och möjligheterna till ytterligare åtgärder för att förstärka medborgarnas skydd till liv och lem. Våldsbrottsligheten har under de senaste decennierna utvecklats på ett sätt som avviker från andra brottsserier. Antalet våldsbrott låg länge på en i stort sett oförändrad nivå och började öka först vid mitten av 1960-talet. Även om vissa förändringar i den registrerade brottsnivån kanske kan förklaras av omläggningar av statistikrutinerna och en höjd anmälningsbenägenhet hos allmänheten, förefaller ökningen ha varit konstant under tioårsperioden 1964-1975. Under denna tid har antalet våldsbrott nära nog fördubblats. Rånen utgör den brottskategori som har ökat mest. Under år 1978 ökade rånen betydligt långsammare än tidigare, för att år 19791. o. m. minska med över 10 96. Innevarande år har de emellertid av allt att döma ökat något i förhållande till år 1979. Övriga våldsbrott minskade något år 1978, ökade åter år 1979 och har enligt de preliminära siffrorna ytterligare ökat något under år 1980. Det sammanlagda antalet våldsbrott komer under detta år sannolikt att uppgå till ca 65 000. Begreppet våldsbrott används då i en vid bemärkelse. Enligt min mening är det inte acceptabelt att våldsbrottsligheten ligger på en sådan nivå. Att många andra länder har haft en motsvarande utveckling är en klen tröst, i synnerhet som Sverige numera har ett högre antal våldsbrott i förhållande till invånarantalet än övriga nordiska länder. Läget är alltså allvarligt, men situationen skall å andra sidan inte överdrivas. Sverige är nu liksom förut ett land där den enskilde åtnjuter stor säkerhet till liv och hälsa. Risken för den vanlige medborgaren att bli utsatt för exempelvis gatuvåld är liten. Flertalet av de våldsbrott som begås klaras också förhållandevis snabbt upp av polisen. Men det ger en tankeställare när uppgifter från statistiska centralbyrån nu visar att över 10 90 av ett antal tillfrågade personer uppger att de ibland har dragit sig för att gå ut på kvällarna av rädsla för våld och ofredande. Bekämpandet av våldsbrottsligheten är en utomordentligt viktig uppgift. Denna uppfattning återspeglas bl.a. av uttalanden i årets budgetproposition och av den resursförstärkning för bl.a. reguljär övervakningsverksamhet som polisen erhöll i det sammanhanget. Klart är emellertid att våldsbrottsligheten inte kan minskas enbart med att polisen får förstärkta resurser. I interpellationen har Gunnar Biörck framhållit att ökningen av antalet våldsbrott kan ha samband med dels ett ändrat kulturklimat, dels akuta effekter av ett tilltagande spritoch narkotikamissbruk. Interpellanten har vidare pekat på de problem som är förknippade med brottslighet bland utlänningar. Jag tror att det är viktiga faktorer som Gunnar Biörck här har dragit fram. Det allmänna kulturklimatet påverkas naturligtvis av en rad olika faktorer. En faktor, vars betydelse man enligt min mening inte bör underskatta i sammanhanget, är de ohöljda framställningar av grovt våld som förekommer i vissa massmedier. Det kan här erinras om att yttrandefrihetsutredningen har till uppdrag att bl.a. överväga om man bör dra upp en yttersta gräns för sådana våldsframställningar. Frågan i vad mån ett ändrat kulturklimat kan bidra till att alstra våld i olika former kan emellertid också ses ur en mera begränsad synvinkel. I den av brottsförebyggande rådet nyligen utgivna publikationen Brottsutvecklingen — lägesrapport 1980 har konstaterats att i synnerhet gatufridsbrotten numera har sina rötter i vad man brukar kalla subkulturer med medlemmar som ofta är alkoholeller drogmissbrukare och kriminellt belastade. Gruppbildningar av detta slag förekommer särskilt i storstäderna. Att alkohol är en starkt bidragande orsak till bl.a. våldsbrottslighet är ju också sedan länge belagt genom forskning och utredningar. Akut berusning ökar risken för konflikter med våldsinslag, och den berusade löper risk att bli både gärningsman och offer. I en förra året publicerad undersökning av samtliga dödsfall till följd av våldsbrott under år 1976 har konstaterats att 70 90 av gärningsmännen och 47 9 av offren var påverkade vid brottstillfället, i allmänhet av alkohol. Vid de genomgångar som har gjorts av domsmaterial över fall av misshandel är det slående vilken roll alkoholen spelar. Inte minst från brottsförebyggande synpunkt är det alltså ett mycket viktigt arbete som nu bedrivs inom det av regeringen tillkallade samordningsorganet för alkoholfrågor, som har till uppgift att finna åtgärder för att komma till rätta med alkoholmissbruket och dess skadeverkningar. Sambandet mellan våldsbrottslighet och narkotikamissbruk är mera omtvistat bland forskarna. Säkert är att narkotikamissbrukare är överrepresenterade bland våldsbrottslingar. Den nyssnämnda undersökningen av omständigheterna kring 1976 års dödsoffer visade att 14 20 av gärningsmännen var narkotikapåverkade i brottssituationen. Det är naturligtvis ytterst angeläget att bekämpa narkotikabrottsligheten och försöka komma till rätta med drogmissbruket. Medlen är inte bara kriminalpolitiska, utan stora ansträngningar måste också göras på det sociala vårdområdet. I en proposition som snart ligger på riksdagens bord kommer regeringen att föreslå att minimistraffet för grovt narkotikabrott och för grov varusmuggling avseende narkotika skall höjas från ett till två års fängelse. Syftet är att än kraftigare än f. n. markera samhällets avståndstagande till den ofta internationellt förgrenade narkotikahanteringen, där gärningsmännen hänsynslöst exploaterar andra människors nyfikenhet eller beroende. Utländska medborgares brottslighet är ett ämne som länge har varit nära nog tabubelagt. När jag själv tog upp frågan i den allmänna debatten tidigare i höst, var det därför att jag anser att problemet måste tas på allvar. Den helt övervägande andelen utlänningar som bor här i landet har anpassat sig väl och gör en utomordenligt värdefull insats i det svenska samhället. Men man kan inte komma ifrån att utlänningar är överrepresenterade i brottsstatistiken, särskilt när det gäller brott mot person och annan allvarlig kriminalitet. Även om man tar hänsyn till könsoch åldersfördelningen, kvarstår överrepresentationen. Det var av detta skäl som jag den 30 september i år tillsammnans med invandrarministern kallade företrädare för berörda myndigheter till ett sammanträde i kanslihuset för att diskutera olika tänkbara åtgärder. Där kom många värdefulla uppslag fram som nu utvecklas vidare. När det gäller de utlänningar som är bofasta i vårt land tror jag att en särskilt viktig uppgift äratt finna vägar att påverka attityder och värderingar och förmedla en insikt om de regler som det svenska rättssamhället ställer upp. Invandrarverket har nu tagit sig an denna uppgift. Vidare kan nämnas att justitiedepartementet och myndigheterna inom dess verksamhetsområde f.n. förbereder en samlad informationsinsats riktad till utlänningar i Sverige angående svenskt rättsväsende och svenska rättsregler. I interpellationen har Gunnar Biörck avslutningsvis ställt en fråga om BRÅ:s verksamhet på det aktuella området. Jag har redan citerat rådets publikation Brottsutvecklingen — lägesrapport 1980, där en ingående analys ges av våldskriminaliteten och dess orsaker ur många fler aspekter än jag nu har kunnat ta upp. BRÅ har också i olika rapporter behandlat bl.a. brottsförebyggande åtgärder i anslutning till värdetransporter, liksom våld och skadegörelse i skolorna. Inom BRÅ pågår vidare en analys av våldsbrottsligheten på grundval av ett omfattande domsmaterial. När det gäller BRÅ:s nuvarande verksamhet vill jag i övrigt särskilt fästa uppmärksamheten på att en arbetsgrupp f. n. arbetar med att finna metoder för att samhället snabbt och konsekvent skall kunna reagera på ungdomars brottslighet. Att hos ungdomen skapa respekt för de samlevnadsformer som en majoritet av folket ställer sig bakom är enligt min mening av grundläggande betydelse för att den hittillsvarande utvecklingen skall kunna brytas. Här görs också ett mycket viktigt arbete av den av skolministern tillkallade kommittén mot våldet i skolan. Samhälle och skola kan emellertid aldrig fullt ut ersätta den normbildningsprocess som sker i hemmet. En god familjesammanhållning erbjuder ett bra stöd för de unga. När denna saknas, kan följden ofta bli en otrygg uppväxtmiljö. Denna kan i sin tur orsaka gängbildning, där normerna inte sällan kan komma att stå i kontrast mot samhällets. All erfarenhet säger att i otryggheten finns en av våldets främsta grogrunder. Att komma till rätta med detta problem är en svår fråga och en fråga på lång sikt, men samtidigt en av våra viktigaste uppgifter.

Herr talman! Tillåt mig först och främst att tacka justitieministern för att han gjort sig mödan att lämna ett så väl genomarbetat svar på min interpellation.

Den fråga jag här har anhängiggjort har synts mig tillhöra en sådan kategori. Av justitieministerns svar framgår att våldsbrotten i Sverige ökar mer än andra brottstyper. De har fördubblats under perioden 1964-1975 och har även ökat under åren därefter med ett maximum, såvitt jag förstår, för rånen 1978 och för övriga våldsbrott i år. Procentuellt leder Sverige tydligen den nordiska våldsbrottsligan. Justitieministerns uttalande att 65 000 våldsbrott detta år är en oacceptabel siffra får väl närmast betecknas som ett understatement. Justitieministern har avhållit sig från att ge några specifika sifferuppgifter över antalet mord, dråp och ouppklarade försvinnanden. Man det hade kanske varit av intresse att veta bl.a. hur stor uppklaringsprocenten är på litet sikt. Med andra ord: Hur stor är risken att till slut ”bli fast”? Hur pass aktuellt är egentligen polisens — eller statistiska centralbyråns — dataregister över dessa och liknande ting? Jag hörde nyligen från juristhåll att det från en av tingsrätterna i Stockholmstrakten uppges att man handlägger ett nytt mordmål varje vecka. Om det är sant, hur har vi kommit därhän? I sitt svar tog justitieministern fasta på några av de orsaksfaktorer jag omnämnt i min interpellation, däribland det allmänna kulturklimatet. Jag kan inte neka till att jag blev en smula tagen när jag häromdagen i Operans programhäfte läste Kjell Strömbergs essä Abbé Prevost och den verkliga Manon Lescaut.

Denna katalog tycks i mycket ha fått sin motsvarighet i dagens Stockholm. Justitieministern hänvisade också till storstädernas subkulturer av missbrukare och av vad han kallade ”kriminellt belastade”. Det skulle vara av intresse att få höra om justitieministern har någon uppgift att ge i fråga om antalet grova våldsbrott — mord, dråp, försvinnanden — som drabbar subkulturernas egen krets i relation till antalet offer utanför denna krets, alltså de människor som brukar betecknas som vanliga, hyggliga medborgare. Inte minst för deras skull är det nödvändigt att polisens bevakning av 81 subkulturerna blir så effektiv som möjligt. Justitieministerns uppgift att 70 26 av gärningsmännen och 47 0 av dödsoffren för grova våldsbrott varit alkoholpåverkade är i sanning skakande. Följer kurvan för grova våldsbrott på något sätt kurvan för alkoholförbrukningen i landet? Under alla omständigheter lägger dessa uppgifter nya, tunga vikter i vågskålen när vi här i Sveriges riksdag har att utforma en bättre alkoholpolitik — en uppgift som blir alltmer ofrånkomlig. Inte minst sjukvården känner av detta och av det förhållandet att var sjunde mördare eller dråpare här i landet är en narkoman. Alkoholister och narkomaner tillhör de trägnaste besökarna vid sjukhusens akutmottagningar, i varje fall i våra storstäder. Det är därför följdriktigt att man i tidningen Spri informerar, nr 8 för i år, kan läsa om sjukhusvåldet att ”rån är inte helt ovanligt, folk blir tagna som gisslan, mordbrand på sjukhus, liksom bombhot har förekommit”. Fysiskt våld mot personalen hör numera till vanligheten. Det är inte att undra på att Karolinska sjukhuset nu annonserar om kurser i ”självförsvar” för personalen. Hur har det kunnat få gå så långt att detta skall behövas? Justitieministern kommenterade också bl.a. BRÅ:s arbete med att finna metoder för samhället att snabbt och konsekvent reagera på ungdomars brottslighet, liksom skolministerns arbete för att stävja våldet i skolan. Jag skulle gärna vilja knyta samman dessa problem med vad justitieministern diskuterade i början av sin framställning, nämligen våldet i massmedia — och uppenbarligen även i den snabbt växande videokassettindustrin, som vi nyss hörde Eva Hjelmström tala engagerat om här i kammaren. Justitieministern nämnde därvid också yttrandefrihetsutredningens uppdrag att överväga gränserna för framställning av våld i olika mediaformer. Jag har också kommit i kontakt med denna frågeställning, och jag anser inte att man bör ha mycket förbarmande med det kommersiella våldet i bild. Allt det som man en gång fäst på näthinnan och i sitt synminne bär man med sig för resten av livet. Hos somliga kan en film som Clockwork Orange stimulera till efterföljd, hos andra i stället framkalla en intensiv motvilja. Den konstnärliga friheten kan inte få legitimera en moralisk frihet när det gäller våld mot andra människor. Om den konstnärliga ambitionen kräver att man avbildar brottsliga gärningar, borde samhället kunna kräva att framställningen samtidigt innehåller ett klart avståndstagande från det brottsliga uppsåtet. Herr talman! I slutet av sitt anförande framhöll justitieministern att otryggheten är en av våldets främsta grogrunder och att det är en svår men viktig uppgift att komma till rätta med detta problem. Det är naturligtvis inte utan att man frågar sig vilken inverkan ett kärvare ekonomiskt klimat kan komma att få på ett samhälle som ganska länge har haft karaktären av ett ”permissive society”. Tron att brottsligheten skulle minska i takt med levnadsstandardens höjning har visat sig vara en illusion. Vad en nödtvungen återgång i riktning mot ett samhälle där levnadsstandarden kanske blir mer beroende av vars och ens duglighet och arbetsamhet än av kostnadsfria samhälleliga tjänster kan komma att innebära för våldsbrottsligheten vågar jag inte ha någon mening om. Mycket kommer förmodligen att bero på vilken stilbildning som kommer att få övertaget. Här har inte minst massmedia ett oerhört ansvar.

Herr talman! Får jag bara ge några korta kommentarer i anslutning till Gunnar Biörcks anförande. När det gäller uppklaringsprocenten tror jag att man rent allmänt kan säga att ju grövre ett brott är, desto större är uppklaringsprocenten. Utan att vilja ange något tal vill jag hävda att uppklaringsprocenten just när det gäller mord och den typen av brottslighet har varit och fortfarande är hög. När det sedan gäller frågan vilka som drabbas av våld och misshandel har ju de undersökningar som gjorts pekat på att offret ofta är en förövaren närstående person. Det kan vara en äktenskapspartner, en bekant eller en medlem av kamratgänget. Enligt statistiken är över hälften av misshandelsfallen av det här slaget. Undersökningen om 1976 års dödsoffer, som jag nämnde förut, visar att offret och gärningsmannen kände varandra före brottet i 75 20 av fallen. Ett våld som riktas mot en för gärningsmannen okänd person kan sägas ha haft en uppåtgående trend sedan mitten av 1970-talet. När det gäller misshandel utomhus uppgår den genomsnittliga ökningen till ungefär 6 70 per år. Under åren 1975-1979 avsåg ungefär 5 90 av fallen grov misshandel, medan 95 20 redovisas under övrig misshandel. En annan rätt viktig aspekt, som jag tror att man bör nämna, är hjälpen till brottsoffer. Under namnet Projekt brottsoffer i Malmö har det bedrivits ett mycket förtjänstfullt arbete i Malmö. Verksamheten går ut på att ge brottsoffer råd i olika avseenden. Det kan bli fråga om att upplysa brottsoffren om hur de i fortsättningen bäst skall kunna skydda sig mot brott eller hur de skall få ersättning för sina skador. Ibland krävs insatser av socialvården. Jag tror att denna typ av arbete manar till efterföljd och att det hittills har gjorts alltför litet för att tillvarata brottsoffrens intressen. Slutligen vill jag säga att det står helt klart att de fall då offret inte kände gärningsmannen är vanligast i storstäderna, framför allt i Stockholm. I Stockholm utsätts ungefär 15 av 10 000 personer för sådan misshandel, i Göteborg mellan 11 och 12 personer och i riket i övrigt mellan 6 och 7 personer. Detta visar ju hur markant den här procenten av brottslighet är relaterad till storstäderna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande upplysningarna. Jag tror att det är viktigt att så mycket som möjligt av detta blir känt i vida kretsar, inte bara här i riksdagen, utan långt ute bland det svenska folket.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om det inom regeringens kansli eller inom rikspolisstyrelsen överävgs några organisatoriska åtgärder e. d. som kan bidra till att göra utredningarna om svart lägenhetshandel i Stockholm så effektiva som möjligt. Under en följd av år har regeringen vidtagit åtgärder för att ge de rättsvårdande myndigheterna bättre möjligheter att bekämpa den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Detta gäller dels lagstiftningssidan, där flera nya lagar som riktar sig mot denna brottslighet har antagits av riksdagen, dels polisoch åklagarmyndigheternas resurser. Inom polisen har inrättats flera speciella enheter för att bekämpa den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Rotlar för denna verksamhet finns f. n. i åtta polisdistrikt i landet. Dessutom har rikskriminalsektionen vid rikspolisstyrelsen fått förstärkta resurser för att utreda landsomfattande brottslighet av detta slag och för samordningsuppgifter. Sedan flera år tillbaka har polisorganisationen tillförts alla de tjänster som rikspolisstyrelsen har yrkat för att ta itu med den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Detta har speciellt under organisationens uppbyggnadsskede medfört att många duktiga kriminalpolismän har sökt sig till de ekonomiska rotlarna från bedrägerirotlarna, som då har fått vakanser. Genom att öka utbildningen och genom att satsa på unga och intresserade polismän har man dock kunnat mildra de negativa effekterna för bedrägerirotlarna i någon utsträckning. Även åklagare och domare har fått speciell utbildning för att kunna handlägga dessa många gånger komplicerade mål. För Stockholms del har satsningen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten medfört att en ekonomisk rotel med 34 kriminalpolismän har bildats. Roteln består av en spaningsgrupp och en utredningsgrupp. Behöriga till tjänster vid denna rotel är polismän som har en längre tids erfarenhet av spaning mot eller utredning av gäldenärsbrott och skattebrott. När det gäller tjänster med huvudsakligen spaningsuppdrag är också den behörig som på annat sätt kan anses särskilt lämplig för en sådan tjänst. Vid tillsättning av tjänsterna skall särskild hänsyn tas till sökandens lämplighet för och skicklighet i spaning mot och utredning av sådana brott. Dessutom skall sökandena ha genomgått viss utbildning. Enligt vad jag har erfarit från polisledningen i Stockholm ligger utredningar som rör försäljning av hyreslägenheter på bedrägeriroteln. Under det senaste året har två kriminalinspektörer sysslat enbart med denna sorts brottslighet. De har under sin verksamhet funnit att brottsligheten på detta område är mycket omfattande och att mer eller mindre organiserade former av försäljning av hyreslägenheter förekommer mycket ofta. På grund av detta begärde polismännen att de skulle få förstärkning för att mer effektivt kunna bedriva sina utredningar. På bedrägerirotlar förekommer normalt ingen spaningsverksamhet. För att komma åt den svarta handeln med lägenheter bedömdes det i detta fall vara nödvändigt med spaning. Vid bedrägeriroteln finns dessutom stora vakanser. Med hänsyn till detta och till att man hade funnit att brottsligheten skedde under näringsutövning, beslöt polisledningen att flytta över ärendena till den ekonomiska roteln. De förundersökningar som pågick vid bedrägeriroteln skulle dock avslutas där. Naturligtvis är det av största vikt att all organiserad och ekonomisk brottslighet utreds så noga som möjligt. Det är ju bl.a. av den anledningen som de speciella rotlarna för att bekämpa denna brottslighet har tillkommit. Jag hoppas att det inte skall behöva råda några delade meningar i den frågan. Jag vill också avslutningsvis betona att jag hyser fullt förtroende för polisledningen i Stockholm och dess sätt att lösa de operativa polisledningsfrågorna.

Herr talman! Det är ett utförligt svar som justitieministern har gett på min interpellation, och jag uppskattar den redogörelse som lämnats. Alla åtgärder som vidtas i syfte att komma åt den ekonomiska brottsligheten är värda allas vårt stöd och vår uppmuntran. Justitieministern avslutar svaret med en förtroendeförklaring för polisledningen i Stockholm. Låt mig gärna och oförbehållsamt medge att poliserna utgör en yrkeskår för vars insatser jag hyser den största respekt och beundran. Det är tungt och slitsamt jobb som förtjänar ett helt annat och mera positivt stöd från den stora allmänheten än vad som vanligtvis brukar vara fallet. För en del år sedan motionerade jag i riksdagen med förslag att det i varje kommun skulle bildas samarbetsorganisationer mellan polisen och det rikt pulserande unga föreningslivet. På sikt skulle sådana samarbetsformer leda till ett bättre förhållande och bättre förståelse för polisens arbete. Jag tror att det är en tanke som är värd att återkomma till. Jag skulle önska att jag lika reservationslöst som justitieministern kunde uttala förtroende för polisledningen i Stockholm. De många turerna i samband med överflyttningen av utredningen kring den svarta lägenhetshandeln i Stockholm gjorde på mig inget sympatiskt intryck. I ett av de mest känsliga skedena av utredningen stod det plötsligt klart för polisledningen att roteln för ekonomisk brottslighet skulle överta handläggningen. Man arbetar dock inte så rationellt att de polismän som under lång tid — och uppenbarligen med stor framgång — tagit fram ett betydande material överfördes till den nya roteln eller fick slutföra pågående utredningar. I stället kopplades helt nya — och vid det tillfället med ärendeomfattningen tämligen obekanta — polismän in i detta viktiga arbete. Tidningarna kunde samstämmigt uppge att det material som de två kriminalarna tagit fram hade namnuppgifter på mäklare och fastighetsägare vilka var inblandade i en stor härva av svart lägenhetshandel. Vad allmänheten får veta genom massmedia är bl.a. att förunder sökningarna avslutades redan på våren 1980 och att åklagaren då beslöt att väcka åtal mot ett 15-tal personer. I gruppen ingick direktörer, läkare, advokater och köpmän. Men ingenting av detta slutfördes. Ingen häktades. Alla försattes på fri fot. Bevisen mot 15-gruppen lades åt sidan. Hela sommaren rann bort utan att något gjordes åt saken. Så kom polisledningens svarta oktober. Då var tidpunkten inne att både göra förändringar i organisationsform och ersätta tidigare utredare med helt nya. En normal reaktion på dessa förseningar och omgrupperingar är ju en undran över vad de egentligen sysslar med inom polisledningen i Stockholm. Folk i allmänhet fäller hårda omdömen om polisledningen för detta agerande. Dess objektivitet ifrågasätts. Man frågar sig — med betoning på att åtskilliga kändisar återfinns i de misstänktas grupp — varför inget sker på rättslig väg, när bevisen är så klara. Parallellt med dessa händelser pågår andra utredningar kring svart lägenhetshandel. Så småningom får allmänheten veta att en i hög grad misstänkt mäklare hastigt lämnat Sverige och därvid undkommit rättslig straffpåföljd. Det som skett — och låt mig hoppas att det inte upprepas — kan bidra till att underminera rättsmedvetandet, eftersom händelserna inte står i samklang med våra rättstraditioner. Justitieministerns svar läser jag så att man nu i Stockholm har en uppbyggnad som är kapabel att ta itu med dessa ärenden. Vi får veta att rotlar för bekämpandet av den organiserade ekonomiska brottsligheten nu finns i åtta polisdistrikt i landet. Jag tycker att allt detta är bra. Jag vill emellertid —i anslutning till händelserna i Stockholm — ge polisfacket en eloge för dess ingripande med förslag om att låta en särskild kommission ta över utredningen. Facket var i det läget uppenbarligen oroat över att polisens anseende var i fara. Också socialdemokraterna i Stockholms polisstyrelse förde fram liknande krav. Självfallet är det svårt för en utomstående att uttala sig om hur polisens organisation skall utformas för att bli mest effektiv och funktionsduglig. Men när polisledningen i Stockholm avbröt utredningarna om den svarta lägenhetshandeln inträffade ett par händelser som ger anledning till eftertanke — och begrundan. En av dess chefer kunde berätta i Dagens Nyheter den 22 oktober att man på bedrägeriroteln ”hade 150 personer inburade för kontobedrägerier”. Och han tillade: ”De brotten måste gå före allt annat”. Utan att egentligen avse det pekar denna chef för Stockholmspolisens bedrägerirotel på ett problem som tycks växa både polisen och oss andra över huvudet. I det svenska samhället skall man numera inte — och än mindre i framtiden — betala sina köp med reda pengar. Nu skall det vara kontokort och kreditkort. För utformningen — och för förtjänsten — svarar banker och varuhus. Helst bör man vara försedd med flera kort, naturligtvis med internationell gångbarhet. Lockande erbjudanden från kontoerbjudande företag finns det stor tillgång på. Tyvärr leder detta till att en del kontoinnehavare, utrustade med diverse kreditkort, inte kan hålla sina inköp inom ramen för sin egen ekonomi. Dessa bedrägerier blir då prioriterade i polisens arbete. Eftersom polisens resurser har sin begränsning, blockerar ar av betydligt mer omfattande slag. När bankerna och varuhusen eller andra Fredagen den kreditinstitut bestämmer sig för att vi skall handla med deras kort och på 28 november 1980 deras villkor, så initierar de samtidigt bedrägerier och ökade polisinsatser. Allt detta sker på skattebetalarnas bekostnad. Så kan det ju inte få fortsätta. Nu har riksdagen bestämt om en utredning, och jag är en smula nyfiken hur detta ärende har utvecklat sig. Jag frågar detta därför att det är bråttom och därför att det är en fråga om hur samhället skall använda sina resurser. Herr talman! Det finns ingenting i justitieministerns svar som jag inte kan acceptera och ställa mig bakom. Jag får väl också godta att svaret med tanke på de händelser i Stockholm som inspirerat interpellationen — är uppbyggt för kommande uppgifter. Jag vet inte om min nyfikenhet blir stillad, om jag ber justitieministern mera konkret berätta sin syn på de händelser i Stockholm som jag har påtalat. Annars kan jag ju godta att förtroendeförklaringen har sin största tyngd för de framtida uppgifter i den förstärkta organisationen, som nu kan ge polisen ett bättre och effektivare handlingsutrymme. Det är också ett minimikrav att det väldiga bevismaterial som varit klart sedan början av 1980 i Stockholm och som riktar sig mot personer som sålt hyreslägenheter svart nu leder till åtal. Vi kan inte godta att personer med denna brottsliga belastning går fria samtidigt som andra medborgare fälls för långt mindre förseelser.
Herr talman! Oskar Lindkvists fråga gäller om det finns anledning att vidta några organisatoriska åtgärder mot bakgrund av de utredningar som förekommer i Stockholm. Jag har svarat att jag tror att de utredningarna bedrivs på ett effektivt sätt i de ekonomiska rotlarna. Sedan kommer Oskar Lindkvist i detalj in på de beslut som har fattats av polisledningen, men dem anser jag mig i sak vara förhindrad att gå in på — spörsmålsinstitutet är ju till för att diskutera regeringens och enskilda statsråds handläggning av ärenden och icke andra myndigheters. De kan inte, såvitt jag förstår, göras till en huvudfråga i en sådan här debatt. När det gäller de principiella frågorna förhåller det sig så som Oskar Lindkvist väl känner till att de ekonomiska rotlarna har kommit till just för att polisen skall få större möjligheter att effektivt utreda den mer kvalificerade brottsligheten. Det är just den typ av brottslighet det här gäller, dvs. svart lägenhetshandel, särskilt när man kunnat konstatera att den bedrivs som något slags näringsfång. Jag tror att det är ett helt riktigt förfarande att lägga den här typen av utredningar på de nya ekonomiska rotlarna. Såvitt jag förstår var vi helt överens här i riksdagen när beslut fattades om dessa rotlar. Får jag slutligen beröra det som Oskar Lindkvist inledde sitt anförande med, nämligen frågan om behovet av samarbete mellan polis och allmänhet. Jag hänvisar därvidlag till den proposition om polisens uppgifter som f. n. ligger på riksdagens bord. Ett genomgående drag i den propositionen är att 87 man på olika sätt skall knyta bättre kontakter mellan polisen å ena sidan och allmänheten och organisationer å den andra.
Herr talman! Jag har inte bestritt att det kan vara en riktig organisationsform att lägga över ärenden som avser den svarta lägenhetshandeln på den ekonomiska roteln i Stockholm. Däremot har jag självfallet med rätta kritiserat de omständigheter under vilka bevismaterialet överfördes till den ekonomiska roteln och därmed klart försenade pågående utredning och handläggning. Det som är tråkigt i det här fallet just när det gäller Stockholm är att det i denna rättshärva figurerar folk i mycket framskjuten ställning i det svenska samhället. Det är inte underligt att den vanliga medborgaren ofta drar slutsatsen att det finns en koppling mellan förseningen och de personer som är inblandade i denna rättshärva. Jagtror alltså att det är en riktig slutsats att dessa ärenden skall ligga på den ekonomiska roteln. Men jag hoppas verkligen att detta är en engångsföreteelse och att polisen lär sig att överflyttning av ärenden skall ske smidigt och utan förseningar, så att allmänhetens förtroende för polisens sätt att fungera kan upprätthållas.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig när den beslutade försöksverksamheten med maskinförarutbildning kommer att påbörjas och var regeringen tänker placera den. På uppdrag av regeringen lämnade skolöverstyrelsen den 10 september 1979 förslag till regeringen om försöksverksamhet med maskinförarutbildning. Uppdraget och förslaget bygger på riksdagens tidigare beslut om begränsad försöksverksamhet med maskinförarutbildning. Berörda parter, bl.a. Gävleborgs läns landsting och Ljusdals kommun, har getts tillfälle att lämna synpunkter på SÖ:s förslag. Detta studeras nu närmare bl.a. utifrån de synpunkter som inkommit från de instanser som yttrat sig över förslaget. Kostnaderna för materiel, lokaler, övningsområden och drift är för denna utbildning förhållandevis höga och kräver därför särskild uppmärksamhet. Enligt vad jag har erfarit har SÖ nu gjort en inventering av för ändamålet tillgängliga resurser i ett antal kommuner som kan tänkas medverka i försöksverksamheten. Resultatet av denna inventering bedöms kunna redovisas inom någon månad. Detta underlag kommer bl.a. att vara vägledande för ställningstagande till lokaliseringen av försöket. Jag vill erinra om att försöksverksamheten enligt riksdagens beslut bl.a. skall klarlägga om utbildningen lämpligen bör bygga direkt på grundskolan eller inte, hur utbildningen skall inpassas i gymnasieskolsystemet vad gäller Nr 37 huvudmannaskapet och utformningen av statsbidraget samt vilka möjligheter som finns att i fråga om tyngre maskiner ta till vara inte fullt utnyttjade resurser i företag, skolor och andra institutioner. I försöksverksamheten måste man självfallet utnyttja tillgängliga resurser på mest effektiva sätt. Ett slutligt ställningstagande till hur försöksverksamheten skall utformas E försöksverksamkräver ytterligare beredning. Härefter kommer kommuner som bedöms ha — heten med maskinförutsättningar och önskemål att medverka att få ta ställning till sin förarutbildning medverkan mot bakgrund av de villkor som kommer att fastställas för försöket.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret, även om jag hade önskat att jag hade fått ett mera konkret svar. Det var många ord i svaret. Att kostnaderna för lokaler, materiel och övningsobjekt är höga för denna utbildning är sant, men de påverkas också av hur man tar till vara de redan befintliga resurserna. På investeringssidan kan man skära ned en hel del, om försöksverksamheten förläggs till den i Ljusdal befintliga skogsbruksskolan. Attraktiva utbildningar som det finns stort behov av får inte försinkas för att de är svårstartade och kostnadskrävande. Den inventering som statsrådet nämner och som skall redovisas inom någon månad — vad är förresten ”inom någon månad”? — gjordes redan i början av detta år. Gävleborgs läns landsting blev av SÖ anmodat att före den 23 februari i år inkomma med uppgifter om sina resurser för maskinförarutbildningen. Fru Mogård måste förstå att jag med detta påpekande vill poängtera att startandet av denna försöksverksamhet har tagit alldeles för lång tid från det att beslutet togs här i riksdagen. Vi har ännu inte kommit någon vart. Med den arbetslöshet som finns bland ungdomarna är det angeläget att snarast möjligt få i gång denna utbildning. För jag kan tänka mig att ungdomar kommer att tycka att denna art av utbildning är mycket intressant. Det skrämmer mig när fru Mogård i svaret säger att det krävs ”ytterligare beredning” innan försöksverksamheten kan utformas. För vem skall denna ytterligare beredning vara? Och vad tänker man få fram av den?
Herr talman! Iris Mårtensson säger att det var många ord i svaret, men det var faktiskt också många upplysningar som hon fick där. En upplysning var att skolöverstyrelsen, när den överlämnade sitt förslag, angav att den senare skulle lämna en närmare kostnadsberäkning. SÖ ville ha en mera ingående diskussion med intresserade huvudmän och meddelade att man avsåg att i första hand ta kontakt med Göteborg, Uppsala, Bräcke och Ljusdal. Den ytterligare beredningen skall naturligtvis inte enbart syssla med ekonomiska beräkningar och möjligheterna att utnyttja befintliga resurser — 89 vilket i och för sig inte är betydelselöst. Den skall också, som jag nämnde i svaret, leda fram till ett ställningstagande till frågan om utbildningen skall bygga på grundskolan eller vara en specialkurs ovanpå gymnasieutbildningen. SÖ ville i sitt förslag att det skulle vara en specialkurs som byggde på genomgången utbildning inom områdena jordbruk, trädgård, skogsbruk eller bygg och anläggning med inriktning på gatu-, vägoch anläggningsarbeten. Mot detta är både LO, SAF och AMS mycket kritiska. Då krävs det faktiskt att man tänker igenom detta ordentligt. Även om Iris Mårtensson har väldiga krav på fart, måste hon väl ändå förstå att detta är en ganska komplicerad historia.
Herr talman! Det kanske låter som om jag har stora krav på fart när det gäller denna utbildning. Men låt mig redovisa några data i den här frågan. Redan 1959 tog byggbranschen upp frågan om en systematiserad maskinförarutbildning. 1972 bildades MUK, maskinförarutbildningskommittén. De 21 organisationer som var representerade i den hade precis samma synpunkter som jag på denna fråga. 1974 skrev MUK till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet om just maskinförarutbildningen. 1975 var det en gemensam skrivelse från Gävleborgs läns landsting och Ljusdals kommun till SÖ där man föreslog Ljusdal som utbildningsort. 1976 hade MUK överläggningar med Ljusdals kommun. I november 1976 skrev Ljusdals kommun, Gävleborgs läns landsting och MUK ett brev adresserat till Britt Mogård där man begärde en uppvaktning angående maskinförarutbildningen. Den uppvaktningen ägde rum i februari 1977. År 1977 hade jag själv en motion uppe till behandling i riksdagen i detta ärende. Den 2 december 1977 hade Britt Mogård och jag en interpellationsdebatt i ärendet. Vi kan snart fira treårsjubileum. 1978 var utbildningsutskottet i Ljusdal och informerade sig i frågan. 1978 fanns det också fyra motioner i det här ärendet i riksdagen, varav två förordade Ljusdal som lokaliseringsort. I december 1978 kom beslutet om försöksverksamhet. 1979 var representanter för SÖ i Ljusdal för att informera sig på ort och ställe. Ärendet har tagit väldigt lång tid, anser jag.
Herr talman! Iris Mårtenssons uppräkning av årtal, med start 1959, visar att frågan kanske inte är så alldeles lätt att lösa. Jag vet inte om Iris Mårtensson varit inblandad hela tiden, men om hon varit det firar hon 21-årsjubileum med frågan. Jag erinrar mig mycket väl uppvaktningen 1977, och jag är intresserad av att försöka lösa frågan. Jag vill påstå att det var efter det att jag fick kontakt med frågan som det faktiskt började hända någonting, även om vi ännu inte Nr 37 nått ända fram. Fredagen den
Herr talman! Jag får tacka för det uttalandet. Då kanske man kan börja se Om sociala fören ljusning — det börjar hända någonting. En viktig fråga i det här sammanhanget är att informationen till ungdomarna om denna utbildning måste ges på ett tidigt stadium, så att eleverna får besked om de nya valmöjligheterna i gymnasieskolan. Informationen måste komma ut innan valet skall göras, och den 1 mars skall ansökan vara inlämnad. Håller regeringen på i den här takten kommer väl inga elever att få delta i maskinförarutbildningen ens under läsåret 1981/82.

Herr talman! Raul Blächer har ställt tre frågor till mig, vilka alla rör försöksverksamheten med yrkesintroduktion knuten till gymnasieskolan. Han frågar om jag ämnar vidta åtgärder för att klarlägga de berörda elevernas försäkringsrättsliga ställning, om regeringen kommer att se till att skolenheter med yrkesintroduktion tillförs erforderliga resurser och om jag ämnar vidta åtgärder för att säkerställa de i det här sammanhanget aktuella elevernas likaberättigande med övriga gymnasieelever i fråga om skollunch och andra sociala rättigheter. Jag vill först erinra om det beslut rörande gymnasieskolans dimensionering som riksdagen fattade med anledning av mina förslag dels i budgetpropositionen 1980, i den s.k. ungdomspropositionen (prop. 1979 81, dvs. innevarande år, omfattar med stöd av detta beslut närmare 134 000 intagningsplatser. Antalet 16-åringar var i våras ca 124 000. Syftet med riksdagens beslut är att bereda alla möjlighet till fortsatt utbildning efter grundskolan. På hösten efter grundskolan står emellertid ett antal ungdomar utan arbete, samtidigt som de av olika skäl sagt nej till erbjuden plats i gymnasieskolan. Enligt gällande bestämmelser, skolförordningens 2 kap. 4 §, har skolstyrelserna ett uppföljningsansvar för ungdomar som inte har fyllt 18 år och som efter avslutad grundskola inte genomgår utbildning eller har arbete. För just dessa ungdomar ges möjlighet till en individuellt anpassad s.k. yrkesintroduktion om högst 40 veckor. Försöksverksamheten med yrkesintroduktion har organisatoriskt knutits till gymnasieskolan. Yrkesintroduktionen är inte en reguljär utbildning på linje eller specialkurs i gymnasieskolan. Den får inte utgöra grund för poängberäkning. För yrkesintroduktion har kommunen rätt till statsbidrag med 250 kr. per elev och vecka. Upp till 20 Yo av bidraget får användas för skolledning, planering, uppföljning, tillsyn kl och särskilda åtgärder för samverkan mellan gymnasieskolan och de företag och institutioner som tar emot elever i yrkesintroduktion. Skolledningen kan alltså för dessa åtgärder disponera ca 2 000 kr. för varje elev som under ett läsår deltar i yrkesintroduktionen. Vad gäller den försäkringsrättsliga ställningen för de elever som deltar i yrkesintroduktionen är detta en fråga om tolkning av de försäkringsavtal som kommunerna har ingått. Kommunerna har, efter vad jag har erfarit, för sin del varit inställda på att eleverna i yrkesintroduktion skall omfattas av samma försäkringar som eleverna i gymnasieskolan. Emellertid varierar försäkringsavtalen i kommunerna. Det har på sina håll rått oklarhet om eleverna i yrkesintroduktionen omfattas av försäkringen. Försäkringsbranschens serviceaktiebolag har emellertid på Kommunförbundets förslag tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta om villkoren för försäkringarna, så att de klart täcker även yrkesintroduktionen. Försäkringsbranschens serviceaktiebolag har rekommendeat försäkringsbolagen att i avvaktan på en omarbetning tillämpa de nuvarande försäkringarna på de försäkringsfall som kan inträffa i yrkesintroduktion under tiden. Till sist har Raul Blächer ställt en fråga om skolluncher och andra sociala rättigheter för elever i yrkesintroduktionen. Kommunerna har inte någon lagstadgad skyldighet att låta vare sig elever i gymnasieskolan eller elever i yrkesintroduktion få skollunch. Men även här har jag kunnat konstatera att kommunerna inte tvekat att ta hand också om eleverna i yrkesintroduktion. Beträffande skolhälsovården gäller att elever i längre yrkesintroduktion har samma rätt till skolhälsovård som eleverna i gymnasieskolan. Detta framgår av de bestämmelser rörande yrkesintroduktionen som regeringen meddelade i somras.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Britt Mogård för svaret, som är en utmärkt illustration till hur illa genomtänkt den här ungdomsreformen är — om man nu kan tala om reform i detta sammanhang. För att börja med den allra svagaste delen av interpellationssvaret vill jag peka på att det i dag förhåller sig så, att alla de 16-17-åringar som befinner sig ute i arbetslivet på ungdomspropositionens villkor lever utomordentligt farligt. Även om frekvensen av allvarliga olyckor varierar mellan olika typer av arbetsplatser är dessa ungdomar inte undantagna de risker som finns. Om fackföreningarna vore tillräckligt nitiska skulle de kräva att dessa oförsäkrade ungdomar t. v. fick stanna utanför arbetsplatserna. Det är en given säkerhetsprincip att ingen skall befinna sig oförsäkrad på en industriarbetsplats. Statsrådet säger i svaret att ”det har på sina håll rått oklarhet om eleverna i yrkesintroduktionen omfattas av försäkringen”. Jag tror att jag utan vidare kan försäkra Britt Mogård att det faktiskt råder oklarhet och det på de allra flesta håll därtill. Och det är ju inte mycket till besked de kommunala skolmyndigheterna och skolornas studierektorer och kuratorer får av Britt Mogård i dag. Försäkringsbranschens serviceaktiebolag har gjort en rekommendation till sina egna ägare, försäkringsbolagen, att i avvaktan på Nr 37 en omarbetning av villkoren tillämpa de nuvarande försäkringarna på de aktuella ungdomarna. Jag hör, och jag häpnar. Det är som om skolministern aldrig själv hade haft en försäkring eller i varje fall aldrig prövat möjligheten att få ut ersättning i något eget försäkringsfall. Men om det nu skulle förhålla sig så, borde väl Britt Mogård åtminstone någon gång ha hört talas om hur noga det är när en försäkring skall tillämpas, hur varje passus i de gällande villkoren nagelfars och omtvistas. Något av alla dessa omtalade och segslitna försäkringsfall, inte minst i fråga om just olycksfall inom arbetslivet, som har dragits under månader och år i flera instanser, borde väl ha gått in i Britt Mogårds medvetande. I samtliga sådana fall har dock funnits en juridiskt bindande text att gå efter. Det har stått klart att klienten har omfattats av försäkringen, och tvisten har endast gällt tillämpligheten av de avtalade försäkringsvillkoren. Så kommer då skolministern och vill att ungdomarna och deras oroliga föräldrar och de lärare, rektorer och annat skolfolk som är engagerade i sina elevers väl och ve skall nöja sig med att ett försäkringsbolagens eget organ har gjort en välvillig rekommendation. Hur långt kommer då den elev som t.ex. har förlorat några fingrar, en arm, sin syn eller något annat i en olycka? Hur långt kommer denne elev med serviceaktiebolagets rekommendation som enda stöd? Och varför skulle försäkringsbolagen, som ju har att sköta sin verksamhet strikt affärsmässigt och med strikt juridisk tillämpning, plötsligt kasta sina principer över bord och betala ut ersättningar på grundval av en ynka rekommendation? Verkligheten är den att försäkringarna i allmänhet inte alls gäller för eleverna i de nya yrkesintroduktionskurserna. Och hur blir de villkor som den åberopade arbetsgruppen inom försäkringsbolagen håller på att arbeta ut? Hur långt har arbetsgruppen hunnit i sitt arbete? Kommer man verkligen att kunna fastställa samma premier och samma ekonomiska ersättningar för elever som befinner sig ute på arbetsplatser — en del i industrin — som för skolans övriga elever? Det är detta man vill ha reda på i dag ute i kommunerna. Britt Mogård har suttit i sitt arbetsrum borta vid Mynttorget och ”erfarit” att kommunerna har varit inställda på att eleverna i yrkesintroduktion skall omfattas av samma försäkringar som eleverna i gymnasieskolan. Men hade det inte varit vettigare att undersöka den här frågan innan proposition 145 pressades igenom i riksmötets slutskede i våras? Det här är bara en detalj i allt det ogenomtänkta, som nu i höst vållar skolmyndigheterna och kommunerna alltmer huvudbry och vånda. Men det är en viktig detalj, eftersom de berörda ungdomarna helt enkelt är oförsäkrade ute på arbetsplatserna. Vem skall betala när det händer något? Det räcker inte med att Britt Mogård och jag och kanske några till önskar allt vad vi kan att det inte skall hända något med någon av dessa elever. Så till frågan om de berörda elevernas luncher. Det skall i rättvisans namn erkännas att en del kommuner i landet har åtagit sig kostnadsansvaret för 9” lunchersättning till de här eleverna, i en del fall dock bara provisoriskt och tills vidare. Egentligen finns det då inte några pengar anslagna till dessa omkring 15 kr. per skoldag. En del företag har också välvilligt bjudit eleverna på gratis lunch under de 40 veckorna. Men inte alla företag, och på en del av de aktuella arbetsplatserna saknas helt enkelt personalmatsal. Det är alltså så att en hel del av de nu aktuella eleverna måste bekosta sin lunch själva. Det betyder även här ganska litet vad rikets skolminister anser sig ha kunnat konstatera vid sitt arbetsbord vid Mynttorget. Landet har 277 kommuner, och någon mer genomträngande undersökning av verkliga förhållandet redovisas inte i svaret. Vad innebär det då att inte få någon lunchersättning om man är elev inom yrkesintroduktionen? Lunch i personalmatsal, i regel något subventionerad, kostar ändå omkring 10 kr. Eleven får 233 kr. i månaden, och med i genomsnitt 22 arbetsdagar per månad blir utgiften för ett mål mat varje arbetsdag ungefär densamma per månad som den månatliga studiepengen. Sedan tillkommer resor till och från arbetsplatsen och andra utgifter för den studerande. Vem betalar? Jo, i bästa fall den unge elevens godhjärtade och ansvarskännande föräldrar. Skall vi se de nya utgifter som föräldrar till barn i yrkesintroduktionen på sina håll i landet nu har fått som en ny skolavgift, införd smygvägen? Är det kanske så att Britt Mogård får stjärna i boken hos sin egen partiledning för att äntligen ha övervältrat en del skolkostnader på föräldrar eller elever? Eller är det bara en illa genomtänkt proposition som nu börjar värka ut i våra kommuner? Det är kanske omänskligt av mig att härja så här med skolministern på veckans sista arbetsdag och ösa på med nya frågor, men det är tyvärr oundvikligt — vi ledamöter får ju i vår tur frågor. En hel del frågor fick vi redan i våras när propositionen hade presenterats, och vi försökte få gehör för våra synpunkter under debatten innan propositionen antogs. Jag måste ställa fler frågor. Är statsrådet Mogård övertygad om att de 2000 kr. per elev och läsår som nämns i svaret verkligen räcker till för skolledning, planering, uppföljning, tillsyn och särskilda åtgärder för samverkan mellan skolan och företagen? Jag har lika litet som skolministern kunnat göra någon undersökning av det förhållandet, men det är bra många som hävdar att den här verksamheten inte alls går ihop för kommunerna. Och även om det går att vifta bort som politiskt normalt att vi kommunister och socialdemokrater gör allt vad vi kan för att torpedera sådant som vi ogillar i den borgerliga politiken, så är det ju inte bara från oss som kritiken kommer när det gäller verkningarna av proposition 145 i praktiken. ”Vår studierektor är centerpartist, och han höll ju på att fara genom taket när han fick klart för sig hur det här fungerar” — ja, så berättade en av mina sagesmän för mig i går kväll. Jag dröjde faktiskt till i går kväll med att ringa runt och få nya och färska synpunkter, eftersom jag verkligen hade väntat mig betydligt mer av positiva fakta i interpellationssvaret. I min begränsade remissomgång stötte jag då bl.a. på det fenomenet, att det fortfarande går ut olika påbud från Nr 37 skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. Skolöverstyrelsen har Fredagen den skriftligen svarat på kommuners frågor att yrkesintroduktionen visst är 28 november 1980 poänggrundande för skolan. Nu är ju interpellationssvaret på den här punkten faktiskt mycket konkret och klarläggande: ”Yrkesintroduktionen är inte en reguljär utbildning — —=—. Den får inte utgöra grund för poängberäkning.” Den passusen i Britt Mogårds interpellationssvar borde nog ofördröjligen gå ut till alla våra kommuner, som just nu håller på att fastställa 1981 års budget. I väldigt många fall har skolstyrelser och kommunstyrelser låtit sig vägledas — eller vilseledas — av skolöverstyrelsen och därmed räknat in en liten slant för studierektor eller t.o.m. studierektorer och handledare. Visserligen håller den bistra sanningen från utbildningsdepartementet på att vinna tilltro på bekostnad av beskeden från skolöverstyrelsen, men oklarhetens töcken finns ändå. Herr talman! Ämnet för min interpellation är bara delar av problemen med den nyinrättade yrkesintroduktionen. Det kommer att finnas anledning att snart vidga debatten till att gälla även återverkningarna på de här ungdomarnas chanser att få arbete. Jag har här bara pekat på några omständigheter som visar hur våra ungdomar får betala för att vårt samhälle har misslyckats med att ge dem arbete.

Herr talman! Jag vill passa på tillfället att få vända mig till skolministern och berätta litet grand om de erfarenheter i den här frågan som utbildningsutskottet gjorde vid ett studiebesök nyligen i Gävleborgs län. Man redovisade då från länsskolnämnd och skolmyndigheter just vad Raul Blächer har redogjort för, nämligen de olika uppgifter som skolöverstyrelsen och departementet ger i fråga om tolkningen av det beslut som fattades i våras. Jag minns särskilt väl hur Britt Mogård här i kammaren flera gånger betonade att inga ungdomar skulle hamna utanför, utan att den nya reformen skulle kunna lösa sysselsättningsfrågorna. Man skulle kunna ta hand om samtliga ungdomar. I Gävleborgs län har vi den näst högsta arbetslösheten i landet; vi kommer efter Norrbotten. Under många år har vi fört en kamp för att värna sysselsättningen. Kommunerna har på ett mycket aktivt sätt varit beredda att göra stora insatser för att klara ungdomsarbetslösheten. Man har gått in med beredskapsåtgärder. Gävle kommun satsar vi under en femårsperiod över 100 miljoner på utbyggnad av gymnasieskolan. Men i länet har vi med yrkesintroduktionsinsatserna, som når 264 ungdomar, fortfarande över 500 ungdomar som vi inte har klarat med yrkesintroduktionen. Länsskolnämnden har sökt statsbidrag för 100 årselevplatser. Vi har hittills fått besked om att vi får 80, och vi vet inte hur det kommer att bli med de resterande platserna. Av ungdomarna mellan 16 och 24 år har 10 96 ingen fast förankring på 9 arbetsmarknaden. Kommunerna har nu i samband med uppföljningen av ungdomspropositionen funnit att det allra största problemet är 17-åringarna. Både Sandvikens och Gävle kommuner har gått in med kommunala medel för att satsa på beredskapsarbeten och till ungdomarna direkt riktade åtgärder. Jag vill gärna fråga skolministern om hennes synpunkter på att kostnaderna på detta sätt övervältras på kommunerna. Kommunerna har ju det yttersta ansvaret för ungdomarnas situation. Enligt barnavårdslagen har sociala centralnämnderna att vidta åtgärder i förebyggande syfte, och dit hör att bereda utbildning och sysselsättning. På detta sätt kommer kommunerna inte att klara en utveckling motsvarande högst tre procentenheter som riksdagen rekommenderat. Hur ser Britt Mogård på detta? Hur ser hon på möjligheterna att ta hand om de ungdomar som faller utanför de åtgärder som inryms i den halvdana och ogenomtänkta ungdomspropositionen? Jag kan försäkra Britt Mogård att lojala tjänstemän i kommunerna har arbetat och slitit dag och natt för att klara de ungdomar som blivit utan stöd. Våra tjänstemän har, uteslutande med hjälp av kommunala medel, gjort en helt beundransvärd insats för att mildra verkningarna av ett regeringsbeslut, som fattades i elfte timmen och utan att medge planeringstid för kommunerna. Vi kan inte stillatigande acceptera att ungdomarna skall komma i kläm hur mycket som helst. I förlängningen kommer kostnaderna för en sådan utveckling att bli mycket stora för samhället.

Herr talman! Raul Blächers inlägg gjorde ett mycket starkt intryck på mig, eftersom han upprepade gånger — jag hann inte räkna alla, men det var åtminstone sju å åtta gånger — använde uttryck som ”illa genomtänkt”, ”illa planerad” osv. Ing-Marie Hansson nöjde sig med att en gång framföra sådana okvädinsord. Raul Bliächer säger att regeringspropositionen har vållat skolmyndigheterna mycket stora problem. Ja, jag utgår från att vi alla har mycket stora problem i ansträngningarna att hantera ungdomsarbetslösheten, speciellt när det gäller den här aktuella ungdomsgruppen. Vi måste alla göra allt vad vi kan i det avseendet, och det innebär mycket stora insatser, ofta också av ideell natur. Jag kan inte finna att det är något argument mot verksamheten i fråga. Nu har jag inte alls samma intryck som Raul Blächer när det gäller utfallet av propositionen. Jag har fått en rapport från AMS, där man redovisar ganska positiva erfarenheter från hela landet. De är dock inte odelat positiva — det finns en hel del problem kvar. Också de kontakter vi så gott som dagligen har med SÖ visar att allt rullar på i rätt riktning — utan, som sagt, att alla problem är lösta, men vi har förhoppning om att kunna klara svårigheterna. Jag uppfattar det så att Raul Blächer anklagar samhället för att ha misslyckats med att ge den aktuella ungdomskategorin arbete. Det kan man roa sig med att göra. Man kan också konstatera att utvecklingen har gått Nr 37 därhän att det i dag krävs mera av utbildning för att komma in på arbetsmarknaden än tidigare. Det var också det som arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen tillsammans skrev till regeringen om. Det är alltså inte mitt eller regeringens ondskefulla påhitt, utan det var en uppfattning som delades också av ansvariga myndigheter. Sedan tog Raul Blächer mycket ingående upp försäkringsfrågorna. De är självfallet — och det borde Raul Blächer förstå — inte regeringens sak att handlägga. Det skall i detta avseende slutas ett avtal mellan kommunerna och försäkringsbolaget. Jag gav det besked som jag kan ge från denna talarstol, och det förhåller sig så att den försäkring som kommunen tecknar gäller elever i inbyggd utbildning och i yrkesintroduktion. Dessa elever är faktiskt försäkrade, och kommunerna möter alltså i denna fråga exakt samma problem som när det gäller inbyggd utbildning. Jag är övertygad om ' att kommunerna klarar dessa problem. Frågan om skollunchen kanske också skall riktas till kommunerna. Jag sade ju i mitt interpellationssvar att kommunerna inte har någon lagstadgad skyldighet att förse de elever i gymnasieskolan som vi nu talar om med lunch. Men enligt min erfarenhet har kommunerna på de allra flesta håll tagit hand om eleverna. Jag kan också tala om att det mellan Metallindustriarbetareförbundet och Verkstadsföreningen har slutits ett avtal om att företagen betalar lunchen för elever i yrkesintroduktion med 15 kr. per dag. Raul Blächer talade också om verksamhetsbidraget. Han undrade om det kunde räcka någonstans, framför allt när det gäller tillsyn och uppföljning. Som jag sade utgår ett schabloniserat verksamhetsbidrag om 250 kr. per elev och vecka. Av detta får högst 20 20 användas för skolledarkostnader, planering, uppföljning, tillsyn osv. — alltså 50 kr. per elev och vecka eller 2000 kr. för elev som deltar ett helt läsår i yrkesintroduktionen. Det är faktiskt ett mycket generöst bidrag, i jämförelse med det skolledningsbidrag som utgår för reguljär gymnasieutbildning. Dessutom är det ju avsett att användas på det sätt som kommunen själv bestämmer. Det är inte självklart att det är studierektorn som är den lämpligaste personen att leda och samordna verksamheten samt utöva tillsyn. Det kan vara en syo-konsulent, SSA-sekreteraren e. d. Ing-Marie Hansson anklagade mig, tror jag, för brutna löften. Jag hade sagt att propositionen syftade till att inga ungdomar skall hamna utanför. Den ambitionen står jag för, och den arbetar jag fortfarande efter. Men det har inte ens gått ett halvår sedan propositionsförslaget sattes i kraft. Det är en försöksverksamhet när det gäller yrkesintroduktionen. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att noga följa hur verksamheten utfaller under detta läsår och skall före utgången av 1981 redovisa erfarenheterna. Vi skall givetvis göra de justeringar som kan komma att krävas. Vi har redan gjort erfarenheter som leder till att vi får överväga vissa förändringar. Jag anser inte att detta är något nederlag eller ett uttryck för att propositionen skulle vara illa genomtänkt eller något sådant. Jag tycker det vore illa ifall vi inte skulle våga lägga fram några förslag 9” förrän vi har garantier för att varenda detalj fungerar. Det är ju inte så vi skall sköta samhället, varken från regeringens eller från riksdagens sida. Vi måste hela tiden vara beredda att utan prestige medge felaktigheter, missgrepp eller vad det nu kan vara. Ing-Marie Hansson talar om den tilldelning av platser som Gävle kommun, om jag uppfattade henne rätt, har fått. Det är naturligtvis en fråga som jag inte kan yttra mig om nu. Det förslag om tilldelning av platser för detta ändamål och för gymnasieskolan över huvud taget som jag skall lägga fram kommer i budgetpropositionen i januari. Vad slutligen angår beredskapsarbeten, så är det inte mitt bord. Men Ingemar Eliasson skall ju svara på interpellationer strax, och han kanske får anledning att komma in på den frågan.

Herr talman! Att försäkringsfrågan inte formellt handläggs av regeringen är ju i och för sig ett riktigt påpekande. Men regeringen har ju det politiska ansvaret för att ungdomarna hamnat i den situationen att de i dag är oförsäkrade. Det är regeringen som har ansvaret för att frågan inte är löst och för att kommunerna och försäkringsbolagen inte har fått tid på sig att ordna saken på ett tillfredsställande sätt. På samma sätt förhåller det sig med vår kritik av verkningarna av proposition 1979/80:145. Det är självklart att vi alla har den synen att alla måste göra sitt bästa ute i kommunerna för att lösa de här ungdomarnas olika problem. Men i våras, när propositionen antogs med en rösts övervikt, fanns ju klart utformade alternativ i både vpk:s och socialdemokraternas motioner. Vi anser i oppositionen att denna reform tvingades igenom alltför hastigt. Det är inte att använda okvädinsord att säga att någonting är illa genomtänkt — det är bara ett konstaterande att det finns brister i propositionens sätt att fungera. Det kanske hade varit bättre att ansluta sig till oppositionens alternativ, att behålla beredskapsarbetena tills man hade utformat ett bättre alternativ och att fortsätta med arbetsmarknadsutbildningen — även om beredskapsarbetena inte är någon bra lösning, inte är någon definitiv lösning. Jag roar mig verkligen inte med att säga att samhället inte har kunnat lösa problemet med att ge arbete åt vår ungdom. Det problemet är alltför allvarligt för att man skulle kunna roa med en sådan tanke. Det är en bister verklighet. Samhället, som vi alla har ett ansvar för, har misslyckats med den uppgiften. Det kan vi väl ändå konstatera — man behöver väl inte vara borgerlig för att säga det. Därför måste vi göra någonting åt detta i förlängningen. Det är ju den viktigaste uppgiften, och detta kanske nästa interpellationssvar kommer att handla om. Britt Mogård har nu medgett att det här finns brister och att det är problem med att genomföra denna ungdomsutbildning. Frågan om verksamhetsbidraget kan jag inte bedöma — jag kan för litet om den, eftersom jag inte har jobbat med skolfrågor i någon kommun. Jag kan därför inte bedöma om bidraget är mer generöst än de bidrag som skolorna får för annan utbildning. Jag vet bara att man i många kommuner ser det som ett problem att ekonomiskt ro detta i land.
Herr talman! Först vill jag säga att jag har den största förståelse och medkänsla för Britt Mogård. Jag tror mycket starkt på hennes varma ambition när det gäller att lösa problemen för barn och ungdomar på bästa sätt. Men det är faktiskt en gradskillnad mellan ambitioner och löften. Det som skolministern vid upprepade tillfällen uttalade under våren, när det här ärendet var uppe till debatt, var just löften: detta skall klaras, inga skall hamna utanför. Nu säger skolministern att detta är en försöksverksamhet som skall redovisas. Det är gott och väl att vi får en uppföljning av den, men jag skulle vilja ställa en följdfråga: Hur kommer man då att redovisa de insatser för att lindra de ekonomiska effekter av denna reform som uppstår genom att kommunerna går in med pengar för att mildra de värsta skadeeffekterna framför allt för 17-åringarna? Det är viktigt att man observerar att kommunerna går in med mycket stora belopp för att klara beredskapsarbeten fortsättningsvis. Detta kanske inte framgår av statistiken. Hur ser då utvärderingen ut? Hur sanningsenlig är den? Sedan noterar jag med något av förskräckelse att Britt Mogård kallar hela denna effekt för 16-17-åringarna för en detalj. Jag tycker inte att det är en detalj, utan det är en grundläggande fråga i omsorgen om de ungdomar som skall efterträda vår generation. Jag vill också säga att moderaterna har fört en intensiv debatt om utbildningens kvalitet, men att det i den här frågan var pengarna som drogs in först. Sedan skall effekterna på kvaliteten i utbildningen utvärderas efteråt — utan preciserade krav och utan att man skaffat sig ett underlag för vad man anser som det primära, nämligen kvaliteten i utbildningen. Det är, anser jag, anmärkningsvärt att Britt Mogård kan ha tappat den delen av underlaget för ett klokt beslut.
Herr talman! Raul Bliächer använder uttrycket ”propositionen tvingades igenom”. Detta gör mig faktiskt ganska upprörd. Innebär det att Raul Blächer ifrågasätter den demokratiska processen? Innebär det att Raul Blächer underkänner en visserligen knapp men dock majoritet och anser att den majoriteten över huvud taget inte skulle få göra sig hörd? Såvitt jag minns fanns det inget konkret alternativ till den här propositionen, och det erkändes väl också i debatten — om nu inte Raul Blächer anser att det är ett konkret alternativ att behålla beredskapsarbetena. Men det är faktiskt en helt annan filosofi det i så fall handlar om. Jag är ledsen om Ing-Marie Hansson har hakat upp sig på ordet detalj. Jag avsåg att det kunde tänkas vara detaljbrister i propositionen som måste rättas till. Det är fortfarande min uppfattning att det handlar om detaljer, men det är möjligt att jag har fel och att SÖ:s översyn kommer att visa det, och då skall jag naturligtvis ändra på förslaget och ta konsekvenserna av det. Ing-Marie Hansson är upprörd över att jag inte har fäst något avseende vid kvaliteten när det gäller utbildningen. Har inte jag gjort det! Jag har ju sett till att det för en gångs skull avsatts särskilda medel för organisation, tillsyn och uppföljning av det här. Det har min själ inte funnits sådana pengar förut. Och dessutom har jag lagt detta under skolstyrelserna, just för att vi inte skall ha ett så långt avstånd mellan de ansvariga och verksamheten att vi inte kan kontrollera det hela. Det menar jag är att upprätthålla kvaliteten. Om kommunerna nu har väldigt stora kostnader, därför att det på ett eller annat vis är omöjligt att anordna utbildning för ungdomarna såsom avsett var och då sätter in beredskapsarbete osv., kommer det väl så småningom fram i skolöverstyrelsens rapport, och då får vi se på det. Jag menar att det är alldeles nödvändigt att man på allt sätt försöker befordra möjligheterna till utbildning för de här ungdomarna. Annars fortsätter man med inte speciellt framtidsinriktade insatser för dem, och det är inte till deras bästa. Slutligen, Raul Bläöcher, det politiska ansvaret. Ja, jag tar det politiska ansvaret för propositionen, och jag tar det faktiskt med glädje. Och, Ing-Marie Hansson, jag ämnar stå vid mitt löfte.

Herr talman! Bli inte alltför upprörd nu, Britt Mogård! Jag underkänner verkligen inte den demokratiska beslutsprocessen, och det är långt ifrån så att jag anser att alla de beslut, som fattats i denna riksdag med en rösts övervikt, har tvingats igenom. I det här fallet har jag tagit intryck av den mycket starka opposition, den breda kritik på väldigt många punkter som framfördes innan det här beslutet fattades ute i kommunerna, även av era egna partivänner bland skolfolk. Tveksamheten fanns. Det hade varit anledning att modifiera och vänta. Britt Mogård är ju konservativ och har väl förståelse för de konservativa värdena. Det hade funnits anledning att skynda långsamt med reformarbetet i den här situationen. Nu står vi inför en lavinartad ökning av arbetslösheten i landet. Vi kommer att få ännu flera ungdomar att ta hand om i kommunerna. Det är inte tillräckligt med denna reform — Britt Mogård må vara aldrig så entusiastisk. Låt oss hoppas att Britt Mogård ror detta i land. Men jag betvivlar det verkligen mot bakgrund av de intryck jag har från kommunerna landet över.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag med stor tillfredsställelse noterat skolministerns uttalande, att hon är beredd att subventionera de kostnader som kommunerna ådragit sig när det gäller att roi land de åtgärder som måste till för att man skall klara ungdomarnas sysselsättning. Jag känner mycket stor tillfredsställelse över att skolministern är beredd Nr 37 att verkligen infria sitt löfte i det här fallet. Fredagen den
Herr talman! Det är litet sorgligt att vara tvungen att säga att här har väl Ing-Marie Hansson i alla fall dragit alltför stora växlar på vad jag sagt. Det är synd — det ser jag att Ing-Marie Hansson också tycker. Jag vill råda dem som eventuellt i protokollet läser vad Ing-Marie Hansson sagt att också läsa vad jag sade dessförinnan, för det är inte riktigt samstämmigt.
Herr talman! Jag har ett väldigt rörligt minspel, så jag vet inte om jag vill rekommendera Britt Mogård att fästa alltför stort avseende vid det. Det gäller även dem som läser protokollet. Men jag vill ändå säga att jag i debatten har fört fram detta om att kommunerna är tvungna att gå in och ta på sig kostnader för att klara problemen för de ungdomar som man inte kan bereda yrkesintroduktion eller rymma inom gymnasieskolan — de hamnar alltså utanför den. Då svarade Britt Mogård, enligt vad jag uppfattade, helt klart att hon var beredd att vid utvärderingen av skolöverstyrelsens rapport senare se efter hur stora kommunernas kostnader har varit. Hon menar att det har varit nödvändiga åtgärder som vidtagits, eftersom hon har uppfattningen att inga ungdomar skall stå utanför de insatser som krävs för att de skall få utbildning eller yrkesintroduktion.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen överväger för att ytterligare förbättra introduktionen i yrken och branscher som har rekryteringsbehov. Han har vidare frågat om jag är beredd att särskilt uppmärksamma branscher som har bestående problem med ungdomsrekrytering och bett mig ange vilka åtgärder jag i så fall vill förorda. Han har slutligen frågat om jag är beredd att se över reglerna för arbetslöshetsersättning m.m. i avsikt att göra det mindre lockande att välja arbetslöshetsunderstöd framför att anta ett rimligt arbetserbjudande. De problem som Sten Svensson tar upp hänger samman med de svårigheter som ofta uppstår vid ungdomens övergång från skola till arbetsliv. Enligt min mening är det viktigaste samhället kan göra att ge alla unga en chans till en ordentlig yrkesutbildning. Gymnasieskolan har därför byggts ut och har i år en intagningskapacitet motsvarande en hel årskull 16-åringar. Svårigheterna på arbetsmarknaden gäller till stor del den minoritet av ungdomar som inte går igenom gymnasieskolan. Vi måste därför 101 stimulera så många som möjligt att göra det. Arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt har på senare år alltmer förskjutits mot den egentliga platsförmedlingen. Förmedlingen koncentrerar sina resurser på att placera de arbetslösa i arbete på den öppna marknaden. Detta har som bekant skett med avsevärd framgång: det har i år varit möjligt att kraftigt minska antalet ungdomar i både beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning utan att arbetslösheten för den skull har ökat nämnvärt. Under tredje kvartalet 1980 sysselsattes 265 000 ungdomar under 20 år, vilket var 9 000 fler än förra året. När det gäller de allra yngsta innebar vårens riksdagsbeslut att skolan fick huvudansvaret för de åtgärder som samhället vidtar när de arbetslösa inte kan placeras. För dem som har särskilt svårt att finna lämplig utbildning eller arbete infördes på försök två nya verksamheter, nämligen fyra veckors introduktionsprogram för utbildning samt yrkesintroduktion på upp till 40 veckor till arbetsplatser. Försöken skall utvärderas noga. Det är ännu för tidigt att säga hur väl verksamheten har lyckats och i vad mån den kan förbättras. Även för dem som har fyllt 18 år står gymnasieskolans linjer och specialkurser givetvis till buds. Många ungdomar börjar i gymnasieskolan först efter att ha arbetat ett eller ett par år. Dimensioneringen av gymnasieskolans olika linjer liksom arbetsmarknadsutbildningen bygger i allt väsentligt på bedömningar av behoven av arbetskraft i olika yrken. Vi kan dock inte tvinga ungdomar att utbilda sig för yrken där det råder brist på arbetskraft. Det är angeläget att skolan och myndigheterna försöker öka de ungas intresse för industriellt arbete. Sten Svensson tar särskilt upp reglerna för arbetslöshetsersättning. Om en arbetslös vägrar att ta lämpligt arbete skall han enligt gällande bestämmelser stängas av från ersättning. Vad som menas med lämpligt arbete finns angivet i förarbetena till gällande lagar samt i AMS anvisningar. Det är givetvis nödvändigt att ta relativt stor hänsyn till den arbetslöses personliga förhållanden, men det innebär inte alls att en arbetslös kan ställa anspråk som är uppenbart orimliga i förhållande till den efterfrågan på arbetskraft som finns på orten. Finns det ett arbete som den arbetslöse skäligen kan ta, så kan han eller hon inte räkna med att bibehålla arbetslöshetsersättningen om han eller hon väljer att avstå från arbetet. Jag vill betona att det här är fråga om svåra avvägningar som det är svårt att uttala sig om generellt. Problemet är dock väl känt och diskuteras fortlöpande.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är klart positivt, och jag har fått intrycket att det är väl genomarbetat, även om det finns anledning för mig att be om precisering på ett par punkter. Innan jag ställer några följdfrågor om detta, vill jag först utveckla några av de synpunkter som jag har gett uttryck för i interpellationen. Ungdomsproblemen har inte enbart sin grund i att vi till synes har för få lediga platser. Det finns en rad bakomliggande orsakssammanhang som är svåra att överblicka. Det handlar också om attityder. Enligt min uppfattning behöver vi göra en total genomlysning av alla de Nr 37 faktorer som medverkar till den stora ungdomsarbetslösheten: förhållan Fredagen den dena i hemmen, i skolan, inställningen till arbete och ansvar, viljan att satsa 28 november 1980 och kanske offra något för att få ett arbete. Det finns en rad faktorer som har betydelse i det här sammanhanget. De yngres löner har ökat mer än de äldres under senare år, proportionellt sett. Samspelet mellan arbete och utbildning/ praktik fungerar inte i flera fall. Vi har arbetsgivarnas attityder när det gäller exempelvis kostnader, liksom de sökandes attityder, t.ex. invändningar mot arbetsmiljön, ovilja att flytta eller att få oregelbundna arbetstider. Vi har det ekonomiska skyddsnätet med lättheten att få bidrag även om man inte antar de lediga arbeten som finns. Vi har allmänna attityder till näringslivet och dess förutsättningar att verka och utvecklas. Vidare har lagstiftningen också betydelse i sammanhanget. Jag kan t.ex. nämna arbetsmiljölagen, som begränsar ungdomars — dvs. de under 18 år — möjligheter att arbeta i skift eller att handskas med vissa maskiner etc. Gymnasieskolereformen fick bl.a. till följd att arbetsgivare — av alla slag — bl.a. antagit att ungdomar under 18 år inte finns i arbetskraften. Samtidigt försvann ungdomsarbeten såsom lärlingsutbildning etc. Arbetsmiljölagen säger klart ifrån att ingen får göra ett arbete som den inte har utbildning i och erfarenhet av, vilket laginnehåll strikt tillämpas om olyckan är framme. Den omständigheten att en föreskrift om en viss säkerhetsanordning saknas friar ingalunda arbetsgivaren från skadeståndsskyldighet, om en olycka inträffar. Straffen drabbar enskilda personer och kan inte försäkras bort. Enligt en artikel i Dagens Industri den 13 november framgår det att man blivit alltmer tveksam till att ta emot ungdomar. Man föredrar det säkra före det osäkra, men här måste arbetsgivarna lära sig att leva med arbetsmiljölagen. Samtidigt som många ungdomar är arbetslösa finns det arbetsgivare som har stora svårigheter att rekrytera. Benägenheten att välja arbetslöshetsunderstöd framför att pröva på ett nytt arbete utgör en annan faktor som bidragit till den negativa utvecklingen. Formellt måste ungdomar och andra uppfylla vissa krav för att komma i fråga för olika stöd. Reglerna är dock oftast mycket oklart formulerade och måste tolkas av den person som skall fatta beslut om huruvida stöd skall utgå eller inte. Granskningar av bidragsgivningen vid AMU visar att det är relativt enkelt att få bidrag, och att bidragen — trots att de skall vara selektiva — tenderat att bli generella stöd samt att AMU därigenom tolkat bestämmelserna generösare än som avsetts. Detta har tagits upp i en rapport från riksrevisionsverket, och jag utgår från att arbetsmarknadsministern känner till resultaten av riksrevisionsverkets granskning på området. Jag har fått del av en PM från länsskolnämnden i Värmlands län, där man följt upp ett ungdomsprojekt i Karlstads kommun. Där pekar man på en del svårigheter och problem som sammanhänger med elevernas ekonomi. Jag citerar ur denna PM: ”Hälften av de 17-åringar som är kassaberättigade säger sig inte kunna börja SA-kurs p. g. a. de konsumtionsvanor de skaffat sig. KAS-bestämmelserna innebär också att elever som nu går på SA-kurs blir 103 KAS-berättigade nästa år. Bestämmelserna måste ändras.” Inom flera industribranscher är bristen på utbildad arbetskraft ett ständigt aktuellt problem. Det finns företag och branscher som i vårt land har stora svårigheter att rekrytera även i en lågkonjunktur. ”Trots att man dagligen läser om avskedanden, permitteringar och liknande kan vi ändå inte få det folk vi vill ha”, säger man inom livsmedelsbranschen. Även när det gäller livsviktiga arbeten inom livsmedelsbranschen — livsmedelsförsörjningen måste ju fungera tillfredsställande — som i sig inte kräver någon nämnvärd yrkesutbildning, har det varit och är mycket svårt att finna personer som vill ha arbetena. Det kan i många fall vara arbeten som lämpar sig för just arbetslösa ungdomar. Att slakterioch styckningsverksamhet etc. ändå fungerar beror i många fall på att många invandrare varit villiga att ta dylika arbeten, och man kan fråga sig vad som händer i denna bransch, om vi inte fick denna hjälp av invandrarna. En svag och otillräcklig ungdomsrekrytering till sådana branscher har bidragit till att accentuera bristen på utbildad arbetskraft liksom en ogynnsam åldersfördelning inom vissa arbetstagarkategorier. Den bristande överensstämmelsen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft har flera orsaker. De lediga jobben och de arbetslösa finns inte på samma plats. Vidare har de arbetslösa fel utbildning och fel ålder — dvs. det lediga arbetet är inte alltid ett lämpligt ungdomsarbete. Trycket på arbetsmarknaden efter de lediga jobben är dock stort på vissa områden. Det visar en undersökning som gjorts i Växjö och som kommenterasi nr 33 av AMS platstidning Arbetsmarknaden: ”Att trycket på kontorsoch affärssidan var så enormt, förvånade mig faktiskt ———. Förvånande var det också, att så få sökte sig till verkstadsindustrin. Rapporterna om hur svårt den sektorn har att få folk, bekräftas verkligen här”, säger Stig Carlsson på arbetsförmedlingen i Växjö i ett uttalande för tidningen. Inom AMU och i viss mån även inom det ordinarie skolväsendet finns det en tröghet mot ändringar i inriktning, volym, lokalisering etc. Detta medför att det tar lång tid för förändringar i behoven av utbildning att slå igenom. AMU-planeringen bygger till stor del på vilka kurser som drivits tidigare år. Även den nuvarande sammansättningen av den lokala och regionala arbetsmarknaden styr utbildningens inriktning. Dessa och andra faktorer gör att utbildningen endast långsamt riktas in mot att uppfylla ”nya” utbildningsbehov. Jag skall också peka på de hinder i anställningsskyddslagen mot praktik i form av provanställning som stoppar många ungdomars möjlighet att på ett smidigt sätt ta sig in på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den här beskrivningen av några delproblem på den svenska arbetsmarknaden framstår det som angeläget att vidta kraftfulla åtgärder för att öka benägenheten för i synnerhet arbetslös ungdom att ta de arbetserbjudanden som finns på arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är att arbetslös ungdom utbildas för branscher och yrken som kan ge varaktig sysselsättning. Det ligger en hel del av klokskap i det uttalande som förre LO Nr 37 sekreteraren, numera länsarbetsdirektören Björn Pettersson i Malmö, har Fredagen den gjort i LO-tidningen. Han säger bl.a.: ”Vi måste driva fram en vettig 28 november 1980 yrkesutbildning. En utbildning som koncentreras till arbetsplatserna — inte till artificiella miljöer i skolan.” Självfallet har Björn Pettersson rätt. Vad vi bl.a. måste göra är att — som regeringen också har inlett med ungdomspropositionen — återuppliva den gamla hedervärda lärlingsutbildningen i modern form. Herr talman! Som jag redan inledningsvis antydde har arbetsmarknadsministern gett ett mycket bra svar på mina tre delfrågor. Jag tycker mig kunna konstatera att regeringen och arbetsmarknadsministern verkligen vill ta itu med ungdomsarbetslösheten på ett kraftfullt sätt. Det gäller t.ex. åtgärder som regeringen kan vidta för att arbetslösa ungdomar och lediga arbeten skall ”finna” varandra. Det gäller att uppmärksamma de branscher som har svårt att rekrytera ungdomar. Och det gäller en översyn av de regler för arbetslöshetsersättning och andra bidrag som, enligt vad det har visat sig, kan göra det mer lockande att välja understöd i stället för att ta ett ledigt arbete som erbjuds. Problemen är väl kända och diskuteras fortlöpande — även om det är fråga om svåra avvägningar, framhåller arbetsmarknadsministern i sitt svar. Det är bra att detta sägs ut. Vidare säger statsrådet Eliasson att det är angeläget att skolan och myndigheterna försöker öka de ungas intresse för industriellt arbete, och då blir mina följdfrågor följande: När i tiden kan vi räkna med att dylika förslag kommer att redovisas inför riksdagen?

Herr talman! Under 1970-talets slut har arbetslösheten drabbat ungdomar i högre grad än andra grupper i vårt samhälle. 1979 var i genomsnitt 2,1 I av arbetskraften i riket utan arbete, medan motsvarande andel var 5 96 bland ungdomar i åldern 16-24 år. Tittar man på statistiken för ett speciellt utsatt län som Norrbotten, finner man att 35 96 av de arbetslösa under år 1979 var ungdomar. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med nästan 63 96 från första halvåret 1976 till samma tid 1980. Ca 50 20 av det totala antalet beredskapsplatser i länet var under tiden från 1976 t.o.m. andra kvartalet 1980 besatta av personer under 25 år. En kraftig nedgång noterades under andra halvåret 1980, då de enskilda beredskapsarbetena upphörde. Den kortfattade statistik som jag här har redovisat återspeglar den allt mörkare arbetsmarknadssituation som hårdast drabbar ungdomen. Det är djupt tragiskt att kunna notera att nymoralismen börjar breda ut sig samtidigt som ungdomsarbetslösheten blir allt större i vårt samhälle. Det är en moralism som slår mynt av djupt konservativa fördomar som att ungdomar föredrar arbetslöshetsunderstöd och bidrag i stället för fast arbete, att 105 bidragen är så höga att det inte lönar sig att arbeta etc. I den interpellation som ligger till grund för denna debatt exploateras en del av dessa fördomar. Det är därför angeläget att det slås fast att den insändare som interpellationen till stora delar byggs upp kring är klart missvisande och inte på något sätt speglar de verkliga förhållanden som den arbetslösa ungdomen i dessa tider lever under. Och det är beklagligt att statsrådet i sitt svar inte tog avstånd från en del av dessa fördomar gentemot ungdomars möjligheter att få arbete. I Luleå kommun har nyligen gjorts en undersökning, initierad av SSA-rådet i kommunen, för att bl.a. undersöka hur ungdomarna upplever arbetslösheten och orsakerna till den. Undersökningen kallas Ungdomsarbetslöshet — orsak — åtgärder. Jag skall citera ett kort stycke ur denna undersökning, som är gjord av Lillemor Forsberg och Kjell Tunlind: ”Det sägs och tycks mycket om dagens ungdom och särskilt om de som är arbetslösa. ”Ungdomarna är lata”. ”Anstränger dom sig bara lite, nog finns det jobb. ”Ungdomarna har så höga krav” osv. Vi har därför tagit upp dessa påståenden och försökt läsa ut om det kan ligga någon sanning i det som sägs. Vi har resonerat som så att de som varit längst arbetslösa i så fall borde vara de som var latast och de som hade högst krav. Vi har funnit att — ungdomarna söker många jobb, speciellt de med lång arbetslöshetstid — ungdomar med lång arbetslöshetstid har inte högre krav än andra, men värderar andra faktorer i ett arbete — de flesta ungdomar har redan erfarenhet från något arbete, 74 90 av ungdomar med lång arbetslöshetstid har haft ett eller flera arbeten — de flesta ungdomarna vet vad de vill arbeta med, och väljer ofta yrken som kan hänföras till socialgrupp 3. Påståendena om ungdomarnas lathet, arbetsovillighet, höga krav och orealism när det gäller arbete kan inte betraktas som annat än ovederhäftighet och byggt på fördomar.” Jag vill verkligen rekommendera arbetsmarknadsministern att läsa den här undersökningen. Det är inget tvivel om att arbetslösheten drabbar ungdomar oerhört hårt. Det är inte så som interpellanten försökte ge sken av, att ungdomar väljer bidrag i stället för arbete. De förekommande bidragen, t.ex. KAS, ger ju inte möjlighet att skapa ett drägligt liv i form av tillgång till egen bostad och andra förnödenheter utan skapar oftast i stället ett beroende av föräldrar och andra anhöriga. Dessutom är dessa bidrag förbundna med att man inte kan avvisa erbjudet arbete, för då förlorar man bidraget. I ett avseende förtjänar interpellationen en bredare debatt, och det gäller följande påstående: ”Inom flera industribranscher är bristen på utbildad arbetskraft ett ständigt aktuellt problem. Det finns företag och branscher som i vårt land har stora svårigheter att rekrytera även när det råder lågkonjunktur.” Om det här påståendet är riktigt och arbetsmarknadsministern instämmer i det, är statsrådet då också beredd att föreslå åtgärder för att om möjligt utlokalisera verksamheter från företag i dessa branscher till regioner som Nr 37 Norrbotten, där arbetslösheten är katastrofal, inte minst för ungdomarna? Det är inte lätt att vara ung och arbetslös i dagens samhälle. Det finns ett flertal undersökningar som visar hur ungdomen drabbas, inte minst psykiskt. Det har visat sig att arbetslösa ungdomar psykiskt drabbas hårdare än äldre. Följderna är desamma som för vuxna, men de är allvarligare och längre bestående på grund av att de unga är mer påverkbara. Under året har antalet beredskapsarbeten minskat kraftigt samtidigt som det har varit svårt att t.ex. få fram de platser som enligt ”ungdomspropositionen” skulle beredas i företagen. Främst gäller detta självfallet glesbygdslänen. Jag vill därför avsluta detta inlägg med att fråga: Vilket råd vill statsrådet ge de arbetslösa ungdomarna i t.ex. Norrbotten som inte kan få beredskapsarbete eller praktikplats i arbetslivet? Kommer regeringen att sätta in några extra åtgärder för de speciellt utsatta län som har en stor ungdomsarbetslöshet?

Herr talman! Som arbetsförmedlare har jag ofta tillfälle att träffa unga människor som söker jobb. Jag kan därför påstå att Sten Svensson i sin interpellation har tecknat en nidbild av vår arbetslösa ungdom. Genom ett försåtligt utnyttjande av en anonym insändare försöker han komma åt arbetsmarknadspolitiken. Och enligt hans anförande gäller det även vidare delar av den arbetsmarknadslagstiftning som vi har. Här har man i undersökning efter undersökning kunnat konstatera att ungdomarna aktivt och ihärdigt söker jobb. Man har också sett att de har en realistisk inställning till sina egna möjligheter. Jag vill ta upp samma undersökning som Sten Svensson talade om, och jag kan citera rubriken på den artikel där undersökningen redovisas: ”Växjöundersökning visar: Visst ville dom ha jobb!” Det är alltså rubriken på artikeln, och den konkluderar också undersökningens resultat. I höstas hade jag tillfälle att under några veckor gå tillbaka till mitt gamla jobb på arbetsförmedlingen. Jag kunde då i första hand konstatera tre olika tendenser på arbetsmarknaden just nu. Arbetsförmedling i en glesbygdkommun, som jag verkar i, handlar för det mesta om flyttning till annan ort. Denna rörlighet, som man nu säger sig vilja stimulera från borgerligt håll, hindras i allt större utsträckning av brist på bostäder. Dessutom kunde jag konstatera — och det här är inga nyheter, men jag vill påpeka att det tränger ut även i de små förmedlingarna — att efterfrågan på arbetskraft stämmer allt sämre med de sökande som finns. Arbetsgivarna visar tyvärr för det mesta orealistiska förväntningar på den arbetskraft som finns. Man söker utbildad arbetskraft med vana, men arbetslösa som är nytillträdande på arbetsmarknaden är vad som finns att tillgå, och de har i bästa fall yrkesutbildning men saknar vana vid de jobb de söker. Det viktigaste i det här sammanhanget är som jag ser det att trycket på 107 arbetsförmedlingen har ökat. Den förskjutning mot den egentliga platsförmedlingen som arbetsmarknadsministern talar om i sitt svar har inte genomförts och kan inte genomföras fullt ut i brist på resurser på arbetsförmedlingarna. När nu siffrorna för arbetslösheten skjuter i höjden har man inte tid att ge information, är det bästa botemedlet mot de missförstånd som är roten till den sortens historier som Sten Svensson lånat sig till att sprida. Jag har med detta inlägg försökt visa att det inte är genom en försämring av förmånerna till unga arbetslösa som vi skall komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Problemet skall angripas på många sätt. I första hand skall vi naturligtvis se till att det finns jobb att tillgå, men det är också viktigt att arbetsförmedlingen får ökade resurser, en sak som vi socialdemokrater har krävt gång efter annan. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern vad han avser att göra för att ge arbetsförmedlingen de resurser som krävs.